Herr talman! Klyftorna mellan fattiga och rika länder minskar inte. De vidgas till följd av skuldkrisen. Under de åtta åren 1982--1990 beräknas så mycket kapital ha strömmat från syd till nord, att det motsvarar sex Marshallplaner. Det är alltså u-länderna som tvingats bistå i-länderna. Och det är de mest utsatta -- barnen, de sjuka och de fattigaste -- som fått betala. I Vänsterpartiet anser vi att det är dags att höja biståndets enprocentsmål till 2 % av BNI och att börja redan nu genom att höja biståndsanslaget med 10 % utöver vad regeringen föreslår. Tyvärr är vi det enda partiet i riksdagen som vill öka biståndet och göra det på militärutgifternas bekostnad. 1980-talets kris för u-länderna visar att det inte räcker med bistånd för att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Andra faktorer spelar större roll: handelsvillkoren, råvarupriserna, räntan, iländernas protektionism. Om u-länderna fick fullt tillträde till i-landsmarknaderna, skulle de tjäna 100 miljarder dollar om året i ökade exportinkomster, nästan dubbelt så mycket som de får i bistånd. Sveriges handel med u-länderna är obetydlig, och den har minskat. Hur skall vi kunna vända trenden? Vilka instrument finns för att förbättra u-ländernas handelsvillkor? Vilken roll spelar de transnationella företagen? Allt det här är frågor som vi måste besvara, om vi skall kunna bistå uländerna på ett effektivare sätt. Därför behövs en ny och en mer övergripande svensk u-landspolitik. Det är av den anledningen som vi begärt en ulandspolitisk utredning, där också de enskilda organisationernas och solidaritetsrörelsernas erfarenheter skulle tas till vara. Många u-länder befinner sig i svår kris och måste genomföra ekonomiska reformer. De hästkurer som Internationella valutafonden hittills har föreskrivit har inte botat patienterna. Det behövs andra metoder, som innebär utveckling och reell resurstillväxt, t.ex. jordreformer som ger familjerna och landet möjlighet att livnära sig. De måste förenas med en bra miljöpolitik och bygga på folklig medverkan. Sådana reformer skall Sverige stödja med bistånd -- inte IMF:s strukturanpassningsprogram. De skuldsatta u-länderna kan inte genomföra nödvändiga ekonomiska reformer så länge de måste satsa merparten av sina exportinkomster på skuldtjänsten. Trots alla skuldomförhandlingar, skuldlättnader och strukturanpassningsprogram har u-ländernas skulder inte minskat. Är det inte uppenbart att skulderna måste avskrivas och att bankerna måste ta sitt ansvar? Därför skall Sverige inte bidra till några fler skuldköp, som det i Costa Rica. Det ledde till att skuldpapperens värde steg på andrahandsmarknaden, vilket framför allt bankerna tjänade på. Detsamma gäller Världsbanken och IMF -- de är inga biståndsorgan. Dessa Bretton Woodsinstitutioner skapades för helt andra ändamål. Därför måste de reformeras så att de äntligen börjar ta hänsyn till människor och miljö. Insynen måste bli bättre och USA:s dominans brytas. När vi kritiserat Världsbanken och IMF, får vi med jämna mellanrum lugnande försäkringar från UD:s experter om att dessa organ har lagt om sin politik, blivit mer miljövänliga och sociala. Så heter det. Men häromdagen utdelade IMF beröm till president Fujimoris ekonomiska politik i Peru, en politik som ökat fattigdomen och arbetslösheten till den grad att Sendero Luminoso numera kan rekrytera ungdomar i Limas fattigkvarter för sin blodiga terroristverksamhet. Och den sociala oron har Fujimori svarat på med att upplösa parlamentet. Sådan politik får IMF:s lovord! Och Världsbankens chefsekonom framhöll nyligen Thailand som ett föredöme för de afrikanska staterna. Men kan -- och bör -- afrikanerna gå samma väg som Thailand för att få ekonomisk tillväxt? Thailand fick en skjuts framåt tack vare Vietnamkriget, då landet blev de amerikanska soldaternas rekreationsmål. Dollarn flödade in i landet. Det har den också gjort genom narkotikahandeln. Exportsatsningar har lett till omfattande skogsskövling, urlakade åkerjordar och utbrett barnarbete. Turistindustrin blomstrar och prostitutionen med den. Landet står inför en aidskatastrof. Är det priset rimligt? Och är en militärregim, som just fått arméchefen som ny premiärminister, en bra förebild för de afrikanska staterna, där folken försöker kasta av sig militärens styre? Sådana här uttalanden vill kanske Världsbankens och IMF:s entusiastiska talespersoner vifta undan som blott ord. Låt oss då se på handlingarna. Gulfkriget erbjuder ett åskådningsexempel. När USA ansträngde sig för att vinna allierade, skrev Världsbanken av 14 miljarder dollar på miljarder dollar i lån till låg ränta till Turkiet. Iran fick sitt första lån sedan 1979 från banken. När USA ansträngde sig för att få igenom resolution 678 i FN:s säkerhetsråd, fick Kina lån från Asiatiska utvecklingsbanken och Etiopien togs åter till nåder av Världsbanken och IMF. Jemen, som röstade mot resolutionen, fick problem med Världsbanken och IMF. Jag tycker att det är välgrundat att säga att de här ''multilaterala utvecklingsbankerna'' styrs av USA. Och då är det också rätt att -- som Vänsterpartiet har gjort år efter år -- kräva att man skall verka för att USA:s dominans skall brytas. Sverige skall inte delta i några nya kapitalpåfyllnader i de här organen. Herr talman! Vi har på senare tid bevittnat ett kraftigt uppsving för demokratikampen i tredje världen. Till detta bidrog de demokratiska genombrotten i Cetraloch Östeuropa 1989. I Afrika, Latinamerika och i Asien har folk gått ut på gatorna och demonstrerat för samma rättigheter. En del diktatorer har fallit, men andra tar till ännu brutalare förtryck för att behålla makten. I det här läget måste vi förstärka vårt bistånd till dem som slåss för sina grundläggande politiska och mänskliga rättigheter. Den ökning av anslaget till demokati, mänskliga rättigheter och humanitära insatser som nu föreslås av regeringen är otillräcklig. Vänsterpartiet har föreslagit en höjning av biståndet med 10 %, vilket skulle kunna ge utrymme för en fördubbling av demokratibiståndet. Vi måste också se till att Sveriges politik gentemot u-länderna framstår som konsekvent. Det gör den inte när Exportkreditnämnden ställer upp som garant för krediter till diktaturer som aldrig skulle komma i fråga för bistånd. EKN har t.ex. en fordran på 816 milj.kr. på Zaire och en annan på ett ännu större belopp på Nordkorea. Zaire t.ex. är så ökänt för president Mobutos korrupta styre att det döpts till ''kleptokrati''. Men korruption är något som endast biståndsministern påtalar -- och därför skär ner biståndet till Moçambique. Dessutom gör han det på tvivelaktiga grunder, eftersom regeringen i Moçambique faktiskt hade begärt svensk hjälp för att komma till rätta med korruptionen. Det här illustrerar litet hur snett det slår, när man vill stoppa biståndet och använda det som ett straff. Detta gäller då bara våra programländer, dvs. bara de fattigaste länderna -- det är ju de som får svenskt bistånd. Medelinkomstländerna går fria. Somliga rent av belönas med krediter.

Som har påpekats här av Pierre Schori borde regeringen i stället uppmärksamma den utveckling mot parlamentarism som nu pågår i Vietnam och som tydligast kom till uttryck i nationalförsamlingens debatt nu i april om den nya författningen. Enligt referaten i Hanoiradion var den livlig -- få beslut fattades enhälligt. Så var ju inte fallet på den gamla goda tiden då allting skedde enhälligt. Flera avsnitt i författningen underkändes och skickades tillbaka till grundlagskommittén. En liknande utveckling kan ännu inte skönjas i Cuba. Här verkar USA:s embargopolitik konserverande. Så länge kubanerna upplever sig som förföljda och belägrade av USA, sluter de upp mot den mäktige fienden. I en sådan atmosfär kan det inte utvecklas en fri debatt. Därför är det helt fel att klippa av det svenska samarbetet med Cuba. Sverige borde i stället pröva den andra vägen. I den svåra situation som kubanerna nu befinner sig i efter det att det sovjetiska biståndet stoppades -- för övrigt på Bushs begäran -- bör vi visa offren för den här stormaktspolitiken vår solidaritet. Offren -- det är barnen, de sjuka och de som har blivit arbetslösa. Nog vore det en medmänsklig gest att ge dem humanitärt bistånd i form av t.ex. Jag tror också att det är viktigt att Sverige gör sin röst hörd när det gäller att kräva av USA att man skall upphöra med sin embargopolitik, både mot Cuba och mot Vietnam. Herr talman! Det handlar inte bara om SIDA biståndet, utan vi har även många andra instrument för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna och demokratisering. Här finns BITS som gett u-krediter, inte bara till Kina utan också till andra mänskliga rättigheter-förbrytare såsom Peru, Filippinerna, Sri Lanka, Thailand, Egypten och Ghana. Driver BITS någon demokratidialog med regeringarna i dessa länder, herr biståndsminister, så som SIDA gör med sina programländers regeringar? Det skulle vara intressant att få veta det och att få höra BITS inför riksdagen öppet redovisa på vilket sätt man driver demokratifrågor. Och herr biståndsminister, kommer SWEDECORP att göra detta i sina relationer med icke-biståndsländer, eftersom SWEDECORP skall samarbeta också med sådana länder? Vårt viktigaste forum för att bevaka de mänskliga rättigheterna och påtala kränkningar är FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Vi skulle gärna vilja ha en redogörelse från biståndsministern, som nu också är mänskliga rättigheter-minister -- det är inte dåligt --, om vad som avhandlats där och med vilket resultat. Vi är nämligen bekymrade över ett kinesiskt pressuttalande, hållet i triumferande ton, som omtalade att Kina--Tibet-frågan inte kommit upp till behandling i FN:s MR-kommission. Vi har tidigare erfarenhet av hur USA och Sovjet agerade i MR-kommissionen enligt modellen ''vi tiger om era skyddslingars MR-brott om ni tiger om de våras''. Jag hoppas att vi är överens om att det inte får vara så, att stormakterna kan öva påtryckningar och på så sätt slippa undan kritik när det gäller brott mot mänskliga rättigheter. Vi har också observerat hur MR-förbrytande länder hänvisar till icke-inblandningsprincipen för att avvärja internationell kritik. Det måste slås fast att ett land, som untertecknar en internationell konvention, därmed har gjort ett internationellt åtagande och inte kan krypa bakom ''ickeinblandning''. Detta måste tas upp på den världskonferens för de mänskliga rättigheterna, som skall hållas 1993. Herr talman! När vi har föreslagit en fördubbling av anslaget till demokratibistånd, är det för att vi ser behov av att förstärka insatserna på flera områden. Det gäller kvinnorna, som är den största diskriminerade gruppen i världen. I Indien, t.ex., missbrukas fosterdiagnostiken för att sålla bort oönskade flickor redan i moderlivet. Klinikerna annonserar: ''Betala 600 rupier nu och spara 50 000 rupier senare'', dvs. på hemgiften. Sådant är oacceptabelt och måste påtalas. Det gäller barnen, vilkas intressen staterna skall prioritera enligt den nu drygt två år gamla barnkonventionen. Då gäller det verkligen att hålla löftet från barntoppmötet 1990 och skaffa fram de pengar som behövs för att kunna genomföra det antagna programmet fram till år 2000. Därför vill vi öka anslaget ytterligare till FN:s barnfond Unicef. Det gäller även flyktingarna, och då handlar det både om att öka UNHCR:s resurser och om att lösa konflikter på fredlig väg, så att människor skall slippa fly. Pressen måste öka på stater som Israel, Irak, Iran, Turkiet, Sudan och andra, som permanentar flyktingarnas elände genom att motsätta sig förhandlingslösningar och förvägra minoriteter deras nationella rättigheter. Behovet av välorganiserade fackföreningar växer i och med att så många utländska företag etablerar samriskföretag i u-länder. Samtidigt är de migrerande arbetarnas rättsliga läge uselt. Enbart i länderna kring Persiska viken finns det fem miljoner gästarbetare, och de arbetar i länder där fackföreningar är förbjudna. På plantager i Latinamerika är förhållandena sådana att det liknar slavarbete. Många fackliga och bondefackliga ledare mördas -- en om dagen i Brasilien. Bistånd till fackföreningar är därför också en viktig insats för de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de särskilda meningsyttringar som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Vi lever i en tid då världen krymper. Den har krympt så till den milda grad att den nu finns i våra vardagsrum. Den har krympt till 20 tum. Vi ser i våra vardagsrum hur människor i andra länder lever, hur krig utkämpas och hur nöden drabbar män, kvinnor och barn i fattiga länder. Vi lever med världen, och vi kan inte längre fly världen. Detta ställer oss inför många frågor om vårt eget liv och om vårt eget handlande. Dessa frågar besvarar vi i Sverige sedan många år tillbaka genom att säga: Vi har också ett ansvar, och vi vill också ta del i arbetet med att lindra nöden, att höja utvecklingsnivån och att stärka chanserna för demokrati och mänskligt liv. Det svenska biståndet grundar sig på ansvarskänsla, på solidaritet, på medmänsklighet och kanske djupast på en känsla för anständighet. Jag tycker att det är utomordentligt tillfredsställande att vi så länge har kunnat vara överens om huvudlinjerna i denna politik. Det har gått 12--13 år sedan biståndet i praktiken blev 1 % av vår bruttonationalprodukt. Det inträffade 1979. Det har gått 15 år sedan vi proklamerade målet och i budgeten uppställde målet att vi skulle ge 1 % av bruttonationalprodukten till bistånd. Under den tid som gått därefter har vi haft diskussioiner om räknemetoder, om vad som skall räknas in och inte räknas in, och detta har splittrat oss ibland. Vi har ofta kritiserat den socialdemokratiska regeringen för att den genom räknemetoder inte har velat leva upp till de stolta mål som vi tillsammans har varit överens om. Men i grunden har vi haft en bred och stark enighet om att vi har ett ansvar. Jag tycker att vi kan vara stolta över att vi är ett av de länder i världen som starkast tar ansvar och deltar i dessa internationella ansträngningar. Jag tycker att det är utomordentligt glädjande att denna enighet består så när som på ett nytt parti, som har dykt upp i riksdagen och som vill bryta detta samförstånd. Pierre Schori hyllade socialdemokratins insatser. Jag håller med om att socialdemokratin har gjort stora insatser för biståndet. Jag vill påminna om att de borgerliga regeringar som vi har haft mellan 1976 och 1982 och från 1991 har slutit upp kring biståndet och har stärkt det. Den nuvarande regeringen har en klar global identitet i sin vilja att värna biståndet. Det finns ingen substans i de misstänkliggöranden som Pierre Schori tillät sig mot den borgerliga regeringens vilja att värna om biståndet som en central och viktig roll i svensk utrikespolitik. Ny demokrati bryter denna nationella enighet. Jag tyckte att det var utomordentligt pinsamt att höra Lars Moquist säga att man inte bara önskar sänka det svenska biståndet kraftigt utan att man också hoppas att detta skall ha effekter på andra länder, så att också de drar ned på sitt bistånd. Det är utomordentligt pinsamt. Jag hoppas att vi på ett eller annat sätt skall slippa höra den typen av kritik mot det svenska biståndet. Det betänkande som läggs fram för riksdagen i dag är ovanligt enigt. Förr om åren har mer än 100 reservationer fogats till utskottets betänkande. I år är det 27, men om man läser dessa reservationer finner man att de, bortsett från Ny demokratis reservationer, är av relativt marginell karaktär. promille av biståndet. De gör marginella justeringar hit eller dit, och de önskar dra ned på vissa typer av utgifter. De vill dra ned biståndet till Bangladesh och Indien. De vill dra ned det multilaterala biståndet, och de vill dra ned stödet till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsprogram ganska kraftigt, Pierre Schori. Detta bistånd vill Socialdemokraterna dra ned. Det gjorde mig litet bekymrad att Lars Moquist yrkade bifall till dessa socialdemokratiska förslag. Socialdemokraterna. Med detta nya stöd som de har fått undrar jag om de står fast vid att det multilaterala biståndet, biståndet till Bangladesh, biståndet till Indien och biståndet till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder skall dras ned. Är detta en klok socialdemokratisk politik? Socialdemokraterna drar också i förhållande till fjolårets anslag ned biståndet till Tanzania och Moçambique. Man kan självfallet diskutera hur en avvägning mellan olika länder skall ske. Det finns inga eviga sanningar. Regeringen har gjort vissa principiellt ideologiska markeringar, men det bör tillfogas att det som finns i landramarna självfallet inte utgör hela biståndet till de olika länderna. Det finns också åtgärder som kanaliseras över andra utgiftskonton, vilket gör att det totala biståndet till ett land som Tanzania eller Moçambique kommer att hamna ganska långt över det som finns i landramen. I Pierre Schoris inlägg fanns det ett starkt missnöje över den klarare ideologiska profil som finns i årets biståndsbudget. Han kritiserade den skarpare accenten på marknadsekonomi, och han kritiserade den skarpare accenten på demokrati. När det gäller marknadsekonomi tycker jag att vankelmodet är mycket påfallande hos Socialdemokraterna. Det finns ett slags nostalgi till planhushållning som tycks ha överlevt upptäckten att planhushållning inte fungerar i u-länderna. Vi måste väl ändå inse, vilket flertalet ulandsregeringar har insett, att den väg som har anvisats av tidigare u-landsregeringar, men som också aktivt har understötts av Socialdemokraterna i Sverige, mot planhushållningsexperiment och försök med kollektiv ekonomi, har misslyckats mycket grundligt. Det är inte vi som trycker på dem om en ny politik. Det är de själva som har dragit slutsatserna av sina misslyckanden, sina av oss delvis stödda misslyckanden, och orienterat sig mot en ny politik och mot marknadsekonomi. Då tycker jag att det är självklart för Sverige att stödja en sådan politik och att göra det utan hummanden och förbehåll och att acceptera att detta har man i uländerna kommit fram till är den mest effektiva vägen mot välstånd. Vi ger denna omorientering ett fullt stöd. Det mera reserverade stöd som kommer från Socialdemokraterna tror jag inte tjänar uländernas sak. Det gäller också demokrati. Vi fick nu höra från Pierre Schori att det demokratibegrepp som regeringen och majoriteten ansluter sig till är torftigt. Man är alltför snäv i sin syn på demokrati. Då ställer jag en motfråga. Hur vid skall man vara? Skall vi sluta alla som kallar sig för demokrater till vårt bröst? Skall vi acceptera att nästan allt som sägs vara till förmån för de fattiga och till förmån för jämställdhet och jämlikhet är demokrati? De länder som Pierre Schori räknade upp har inte imponerat genom sin demokratiska orientering. Vi har nu hört ett stort antal klagomål från Pierre Schori över att Cuba behandlas snävt av regeringen. Den politiken har Pierre Schori kallat för korkad. Jag har letat förgäves bland de socialdemokratiska reservationerna för att se om det fanns något alternativ till regeringens politik. Ansluter sig socialdemokratin till regeringens korkade politik eller har ni någon annan att föreslå? Varför har ni i så fall inte gjort detta i det betänkande som vi i dag skall behandla? Herr talman! Jag tror att det är utomordentligt nyttigt att vi nu har en större ideologisk skärpa och klarhet i svensk biståndspolitik. Vi ger signaler till våra partner och till våra samarbetsländer att svenskt bistånd är till för att främja de fem biståndspolitiska målen. Vi lägger stor vikt vid en effektiv ekonomisk politik som verkligen hjälper de fattigaste. Vi lägger vikt vid att mänskliga rättigheter respekteras. Vi lägger vikt vid en genuin utveckling mot demokrati och folkstyre. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer och meningsyttringar.
Herr talman! Jag vill bara kommentera det Daniel Tarschys säger om att det är stora stolta mål som vi har varit överens om gemensamt i denna kammare innan Ny demokrati kom in i riksdagen. Är det man har åtstadkommit under dessa 30 år sedan 1962 så mycket att vara stolt över? Den djupaste fattigdomen i t.ex. södra och mellersta Afrika var 16 % 1985. Den beräknas uppgå till 30 % år 2000. Det är inte så mycket att vara stolt över när man tänker på det sätt som biståndet har utnyttjats och kommit de fattiga länderna till del.

Fru talman! Bertil Måbrink frågar varför vi inte vill utreda frihandel. Vi föredrar att bedriva en frihandelspolitik. Vi föredrar också att bedriva en bra u-landspolitik och en bra biståndspolitik. Vi har nu lagt vår energi på att föra en aktiv politik, och vi är mycket glada över att så många av Folkpartiets uppfattningar om hur biståndet skall läggas upp återspeglas i årets budget. Vi är också glada över att vi nu för en aktiv politik -- det gjorde även den tidigare regeringen -- för att främja u-ländernas möjligheter att exportera till iländerna. Jag skulle vara glad om Bertil Måbrinks parti förde en lika aktiv frihandelspolitik när man ser problemen från svenskt perspektiv, men från Vänsterpartiet hör vi huvudsakligen önskemål om socialklausuler och olika slags handelshinder som kan motverka u-ländernas export till i-länderna.

Fru talman! Daniel Tarschys vill tydligen fortsätta debatten. Jag tänkte återkomma till dessa frågor i debatten med Alf Svensson, eftersom det är han som i regeringen är ansvarig för frågorna om mänskliga rättigheter. Det vi är ute efter, Daniel Tarschys, är att främja demokratin för människornas skull. Vi är inte ute efter att straffa människor i andra länder som råkar leva t.ex. under en diktatur. Bryter man bistånd och kontakter, möjligheter till dialog och utvecklingsprogram som kommer människor till nytta, straffar man människorna -- inte regimen. Det är därför man skall ha långsiktighet, pröva olika metoder från fall till fall och se hur man kan gagna en demokratiseringsprocess på sikt och inte bara stirra sig blind på vilken typ av regim som råkar finnas i det aktuella landet just nu. Man måst ha ett vidare perspektiv och se litet långsiktigare på problemen. Där går det kanske en skiljelinje.
Fru talman! Nu bryter inte regeringen något som helst program, utom möjligen litet längre fram i tiden det som avser Cuba -- som ju har varit under avveckling under rätt lång tid. På den punkten förhåller det sig så som jag påpekade i mitt första inlägg, nämligen att Socialdemokraterna inte har något motförslag. Man har sagt att politiken är korkad, men har inte sedan följt upp detta omdöme med något alternativ eller någon annan politik. Man instämmer tydligen i den korkade politiken. Fru talman! Jag tror ändå att det är litet tomma tunnor när Pierre Schori klagar över program som bryts. Här bryts faktiskt ingenting annat i hela den svenska biståndspolitiken.

Fru talman! När jag var liten pojk, använde jag farliga droger. Jag var mycket olycklig. Jag hade inga föräldrar som kunde hjälpa mig när jag var sjuk. Jag hade inget hem. Jag sov på gatan. Ibland regnade det, ibland var det mycket kallt. Jag var ständigt hungrig. Det var därför som vi gatubarn sniffade lim och bensin som vi stal. Då kändes inte hungern och kylan så mycket. Fru talman! Det här är ett litet avsnitt ur en uppsats som den nioåriga Waltaka skrivit och fått införd i skoltidningen i en skola i Nairobi. Waltaka och hans bror tillhörde de tusen och åter tusen gatubarnen i de fruktansvärda slumområdena i Nairobis utkant. I dag är dessa två bröder adoptivbarn i en svensk biståndsarbetarfamilj. Nu lever de båda pojkarna ett mera människovärdigt liv. De är mätta, har egna sängar, går i skolan och är älskade. Jag inleder mitt inlägg i dagens biståndsdebatt med den här lilla solskenshistorien från Nairobi i Kenya för att understryka min uppskattning och respekt för allt gott och uppoffrande arbete som våra biståndsarbetare utför runt om i den fattiga världen. Under senare år har den biståndspolitiska debatten varit livligare än någonsin. Vi har kunnat ta del av en mängd kritik. Krav på omläggning av biståndspolitiken har framförts. Jag har tillhört kritikerna. Jag gör det fortfarande när det gäller biståndssamarbete med länder som slår vakt om diktatur och enpartisystem och som t.o.m. begår brott mot de mänskliga rättigheterna och som inte vidtar kraftåtgärder gentemot korrumption. Jag anser att vi fortfarande satsar för litet på befolknings och familjeprogram. Men denna kritik bör naturligtvis inte få oss att glömma de framgångsrika biståndsprojekten och alla de fall där svenska skattepengar faktiskt når fram till de verkligt fattiga och behövande. Från min senaste resa i Afrika för några månader sedan har ett mycket lyckat svenskt kvinnoprojekt etsat sig fast i mitt minne. Ett 90-tal kvinnor hade bildat ett kooperativt företag som tillverkade byggnadsmaterial -- betongsten och takpannor. De byggde bastanta och täta hus åt sig och sina familjer. De byggde vattencisterner och latriner. Och självfallet sålde de byggnadsmaterial i sund -- inte vulgär -- marknadsekonomisk anda och tjänade alltså pengar, som omsattes i ökad hönsoch boskapsskötsel samt trädgårdsodling och åkerbruk. Allt fler lärde sig ekonomi, och samtidigt kunde diskussionerna om familjeplanering föras alltmer naturligt och obesvärat. Under vårt besök syntes männen i bakgrunden. Här var det lyckliga, öppna, frimodiga kvinnor som förde ordet. Andra framgångsrika svenska biståndsprojekt var de vattenprojekt som vi såg. Kring en enkelt konstruerad vattenpump, som var handdriven, hade bildats en ''vattenförening'', där man fördelade olika arbetsuppgifter mellan byns och föreningens medlemmar. En del skulle stå för reparation och underhåll, andra skulle turas om att vakta vattenpumpen, och ytterligare andra skulle ansvara för pumpens ekonomi. Man måste betala när man hämtade vatten, för att markera vattnets stora värde. Det berättades att före pumpens tillkomst gick drygt hälften av kvinnornas arbetsdag åt för att hämta vatten. Exemplen på välskötta och framgångsrika svenska biståndsprojekt kan på det här sättet fylla många inlägg i riksdagsdebatten. Men, som sagt, alla dessa framgångsrika biståndsinsatser hindrar inte att vi diskuterar hur biståndet skall bli ännu bättre. Dessa diskussioner kallar Pierre Schori för vulgärpropaganda. Jag må säga att man blir litet förvånad när debatten tar sådana former. Utskottets betänkande har 94 beslutspunkter. I den sista, dvs. nr 94 på s. 104 i betänkandet, kan man finna något intressant, inte minst med tanke på hur Pierre Schori utformade sitt inlägg. Här är hela utskottet, socialdemokrater, kds, centerpartister, folkpartister, moderater -- utom Ny demokrati och Vänstern -- överens om att tillstyrka regeringens förslag om att anslaget för det svenska utvecklingssamarbetet för nästa budgetår skall omfatta 14,5 miljarder kronor. Ny demokrati reserverar sig för en minskning med 3,4 miljarder till 11 miljarder. Jag tar avstånd från Ny demokratis bedömningar, vilket också framgår klart av betänkandet. Vänstern vill å sin sida öka till nära 16 Men mellan de fyra borgerliga partierna och Socialdemokraterna finns alltså en glädjande bred enighet i stort. I vissa detaljer finns det små skillnader. Den som studerar de socialdemokratiska reservationerna kan se hur Socialdemokraterna ibland plussar på med ett tiotal miljoner, ibland minskar med ett tiotal miljoner. När det sedan gäller Vietnam är skillnaden större. Vi stöder regeringens förslag att minska med 100 miljoner till 225 miljoner. Vi motiverar detta med att försöken till ekonomisk reformpolitik, vilka vi i omvärlden hälsar med tillfredsställelse, inte åtföljts av demokratiska reformer. Det kommunistiska diktatursystemet håller Vietnams folk i ett järngrepp. Man bryter fortfarande mot de mänskliga rättigheterna. En vietnames vågar inte tala med en utlänning, och gör han det så är det om vädret eller om fågelsång. Dessa avskyvärda odemokratiska förhållanden berörs inte med ett ord i den socialdemokratiska reservationen, som alltså kräver oförändrad landram på 325 milj.kr. Inser ni inte att ni indirekt accepterar den kommunistiska diktaturen, enpartisystemet och brotten mot mänskliga rättigheter? Pierre Schori hänvisade i sitt inlägg till Vietnams tidigare befrielsekrig. Men hur är det i dag? Det vietnamesiska folket -- de fattiga och små i samhället -- borde befrias från diktaturregimens ok. Hur ser Pierre Schori på den befrielsen? Då säger Pierre Schori att om man här sänker anslagen så drabbar det de fattigaste. Men snälla nån -- det tillstånd som de nu lever i innebär ju verkligen att de fattiga och små i samhället drabbas därför att de har ett så avskyvärt system. Det är också förvånande att socialdemokratin vill öka landramen till Uganda, visserligen bara med 5 milj.kr. -- litet marginellt. Regeringen föreslår oförändrad landram, och utskottsmajoriteten tillstyrker. Personligen är jag, med särskild adress till biståndsministern, mycket tveksam, vilket tidigare har framgått i en särskild interpellationsdebatt. Jag hoppas att biståndsministern uppmärksamt följer utvecklingen i Uganda, vilket utlovades i den tidigare debatten. Man har inte fått stopp på korruptionen. Om Kenya sägs det att presidenten Moi, hans ministrar, generaldirektörer och höga tjänstemän har personliga konton runt om i världens olika banker, som sammanlagt omfattar 2,6 miljarder kronor. Jag tar mig för pannan. Skall vi verkligen stillatigande acceptera det? Om vi skulle kritisera en så omfattande korruption -- är det det som Pierre Schori kallar för vulgärpropaganda? Gentemot Kenya har vi och andra givare reagerat. Men korruptionen är utbredd i flera andra länder, och inte minst i Uganda. Jag inledde mitt inlägg med det positiva i vårt bistånd. Jag skall avsluta med ytterligare en glädjeyttring. Det var svårt för några år sedan att få både SIDA och regeringen att inse nödvändigheten av ökade insatser på befolkningsområdet. Jag vill gärna säga att socialdemokraterna i riksdagen såg litet annorlunda på detta för några år sedan och stödde våra krav på insatser. Men nu har SIDA ändrat sig, tack och lov, och den nuvarande regeringen ser positivt på dessa frågor och aviserar ökade insatser. Att arbeta med befolkningsoch familjeplaneringsfrågor är något mycket svårt, det är vi alla medvetna om -- och det har SIDA informerat oss om. Men vi måste.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

Fru talman! Jag respekterar mycket Alf Wennerfors, han är en moderat gentleman. Vad han har sagt här om biståndet, vilken nytta det gör i tredje världen, är viktigt. I alla debatter vi kan ha här skall vi inte glömma bort att vårt bistånd lindrar nöd, ger hopp och räddar liv. När jag talade om vulgarisering -- jag talade inte om vulgärpropaganda -- menade jag inte den proposition som har lagts och det betänkande som vi också har stött i alla delar, utan jag menade de bakomliggande tankarna, att man så hyllar marknadsekonomin som det allena saliggörande. Man har t.o.m. gått så långt i regeringsdeklarationen att man höjer upp detta ekonomiska system, som vi alla stöder, till att vara likvärdigt med stora och eviga begrepp som frihet, demokrati och mänskliga rättigheter och säger att det har samma dignitet. Så är det ju inte. Vad vi talar om är att det måste till en social marknadsekonomi. Det gör man i hela Europa också. Det är bara moderaterna här i Sverige som inte talar om detta utan enbart om marknadsekonomi. Vi vet att marknadsekonomin som sådan kan urarta, som den gjorde i Pinochets När vi inte vill att Sverige skall gå mot strömmen och kraftigt skära ner biståndet till Vietnam, i en tid då landet håller på att genomföra en ekonomisk reformpolitik, menar Alf Wennerfors att vi därigenom indirekt skulle accpetera diktaturen där. Inte alls. Och gjorde vi det, skulle vi i så fall vara i gott sällskap med de flesta EG-länderna, med Det är inte detta det handlar om, utan det handlar om att vi tror att genom att man driver på en ekonomisk reformpolitik kommer man också att bidra till en demokratiseringspolitik. Det är en politik som man också skall främja på andra sätt naturligtvis, i en mycket intensiv dialog med de vietnamesiska myndigheterna, som vi har gjort under alla år och som man fortsätter att göra. Jag tycker inte att det passar Alf Wennerfors att försöka hävda att vi skulle stödja en kommunistisk diktatur, när vi kanske har en annan syn på hur man skall främja demokratiseringsprocessen på sikt. Det gäller att hjälpa människorna, inte straffa dem.
Fru talman! Det är väl ändå rätt uppseendeväckande att det i reservation 15 om Vietnam inte står ett ord om demokratiseringsutvecklingen. Jag har hört från många håll att så fort man sätter i gång med ett ekonomiskt reformprogram -- ni kallar det t.o.m. för ''ett mycket radikalt ekonomiskt reformprogram'' -- skulle det automatiskt stimulera reformer på det demokratiska området, och det skulle därigenom bli möjligt att införa flerpartisystem och få bort diktatursystemet. Men det finns ju många länder där man har en mycket utpräglad fri marknadsekonomi men där det sannerligen inte är vad vi kallar för demokrati. Det finns åtskilliga länder som utgör exempel på detta. Så det är inte alldeles självklart att Vietnam utvecklas till en demokrati. I varje fall har det inte skett hittills. På den senaste partikongressen förra året sade diktaturregimens ledning klart ifrån att här kunde det inte bli fråga om att man skulle få bilda ytterligare partier. Ett parti skall det finnas, och det partiet skall drivas i marxistisk-leninistisk anda. Det är vad vi har att rätta oss efter, och jag menar alltså att om man stöder ett land med pengar på det sätt som vi har gjort i många år, stöder man regimen. Tyvärr lever inte de fattiga och de små i samhället på det sätt som vi önskar, både Pierre Schori och jag.
Fru talman! Jag vet inte om vi har annorlunda syn på det här, Alf Wennerfors. Vårt bistånd har aldrig varit regimbistånd. Det har varit ett bistånd till människorna i länderna som vi vill stödja. Därigenom har vi också varit mycket konsekventa. Vi har inte fört något slags vindflöjelspolitik. Om landet har bytt regering, har vi inte genast avbrutit biståndet, utan vi har försökt se till om våra biståndsprogram kan nå ut som avsett med de mål och de syften de har, att förbättra för människorna. Därför har vi inte kunnat förstå exempelvis hur Alf Wennerfors parti under en rad år motsätter sig stöd till olika projekt som gagnar människorna i Nicaragua nu plötsligt svänger om, när landet har fått en annan regering. Det är ju samma projekt det gäller. Det finns ingen konsekvens i ert handlande, tycker jag. Man måste hela tiden se till hur vi kan främja en demokratiseringsprocess, och en sådan tar tid i många länder. Just nu kan vi när det gäller Vietnam se något litet ljus i slutet av tunneln, och det har många insett -- Världsbanken, EG-länderna, SIDA och många av oss i Sverige. Det är inte just nu man skall skära ner biståndet radikalt.
Fru talman! Pierre Schori säger att det inte är ett regimbistånd som vi har tillämpat. Men problemet är ju faktiskt att väldigt mycket av vårt bistånd till ett land går via regeringen, via myndigheter. Det är också detta som ger utrymme för korruptionen. Hur skulle annars makteliten i Kenya kunna ha konton runt om i världens banker som omfattar ca 2,6 miljarder kronor? Det är när biståndet inte går via regering och myndigheter utan när det går t.ex. via enskilda organisationer som det inte på samma sätt kan bli pengar i privatpersoners egna fickor. I förra inlägget sade Pierre Schori att med vulgärpropaganda menade han bakomliggande tankar om marknadsekonomin och att den inte skulle vara social. Varför skulle inte ni kunna uttrycka det då i er reservation, att med fri marknadsekonomi -- som ni ansluter er till, eller hur? -- skulle tankarna om den sociala sidan kunna tillkomma? Varför är ni dunkla på den punkten? Är det så som ordföranden i utskottet sade för en stund sedan, att egentligen håller ni fast vid planhushållningen?

Fru talman! Det är riktigt att vi har föreslagit en kraftig ökning av biståndet, 10 % utöver regeringens anslag. Det motiverar vi med att pengarna skall gå till dem som kämpar för mänskliga rättigheter runt om i världen. Jag skulle vilja fråga Alf Wennerfors om han anser att det finns något svenskt programland som lever upp till de mänskliga rättigheterna, så som vi utgår ifrån att man skall göra. Finns det något sådant programland? Vad anser Alf Wennerfors om länder som Peru, Filippinerna, Sri Lanka, Thailand, Egypten, Ghana och Kina som inte är programländer, men som via BITS får bistånd? Anser Alf Wennerfors att det är länder som respekterar de mänskliga rättigheterna? Det skulle vara intressant att få svar på de frågorna. Anser Alf Wennerfors att de länder som jag räknat upp respekterar de mänskliga rättigheterna? Ja eller nej. När det gäller Vietnam skall jag hålla med Wennerfors om att det är ett av de programländer som fortfarande bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vietnam har människor inspärrade på grund av deras politiska eller religiösa uppfattning. Jag jobbbar ganska intensivt tillsammans med Amnesty när det gäller dessa människor i Vietnam. När det blir något resultat, skall jag redovisa det. Jag har påtalat det här för vietnameserna. Samtidigt, om man går fem år tillbaka och jämför med i dag, finner man att det sker en förbättring av tillståndet i Vietnam. Vi kommer inte ifrån det. Att i det läget börja dra in biståndet rimmar väldigt dåligt. ''Mänskliga rättighets-pengarna'' som vi föreslår anser vi skall användas för att stödja organisationer -- fackliga organisationer, MR organisationer m.fl. -- som jobbar i och utanför Cuba, i och utanför Vietnam, i och utanför Indien samt i och utanför Sri Lanka i deras verksamhet. Vi vill att pengarna skall användas till att stödja de fria och självständiga journalister som finns i de här länderna. Det är på det sättet som vi skall arbeta, bl.a. Jag anser också att biståndet inte är till regimer utan till människorna i de olika länderna. Sedan får man använda olika kanaler för att få in det. Det är inte alltid säkert att man då skall gå via regimernas ledningar, utan frivilligorganisationerna har, som Alf Wennerfors har sagt, en betydelsefull roll i detta sammanhang.
Fru talman! Arbetet med mänskliga rättigheter är en långsiktig utvecklingsprocess. Det ena landet har kanske kommit längre än det andra. Vi riksdagsmän utnyttjar all den rapportering vi får från olika håll för att försöka göra dessa bedömningar. Jag kan inte här säga att det ena landet har större respekt för mänskliga rättigheter än det andra. Det är mycket svårt. Men vi kan reagera när vi får rapporter som visar på uppenbara brister. Det gäller t.ex. Vietnam, som nämnts här, eller ett land i Afrika som Uganda. Det finns åtskilliga andra länder som vi har anledning att vara missnöjda med.

Fru talman! Bertil Måbrink kräver verkligen mycket av mig. Jag har gett honom ett svar, och jag tycker att det var ett bra svar. Jag kan inte jämföra Peru och Sri Lanka och en mängd andra länder och säga att det ena landet har större respekt för mänskliga rättigheter än det andra. Bertil Måbrink får nöja sig med det.

Fru talman! Om ett par veckor kommer vi att ha en debatt om Europapolitiken här i kammaren. Det är möjligt att den debatten kommer att tilldra sig större intresse än denna debatt. Den utrikespolitiska debatten i Sverige har blivit mycket Europainriktad. Det är i och för sig inte så konstigt, eftersom vi står inför mycket stora beslut som gäller Sveriges relationer till övriga Europa framöver. Samtidigt är det viktigt att vi är medvetna om att de verkligt stora frågorna som vi står inför på det internationella planet är globala. Det är där vi har de stora hoten mot mänskligheten. Det är stora ord, men verkligheten är inte bättre. Vi har allvarliga ekologiska problem som på sikt kan påverka förutsättningarna för mänskligt liv på jordklotet. De kräver gemensamma internationella insatser, och många av de insatserna måste göras i länder som har små förutsättningar att klara det själva -- fattiga länder, i Europa, men också i Afrika, Asien och Latinamerika. Massfattigdomen i sig är ett hot mot stabilitet och utveckling, alldeles bortsett från de djupa humanitära aspekter som är förknippade med den. Det är ett gemensamt ansvar för alla länder och folk att ta itu med dessa avgörande överlevnadsproblem. Vårt intresse för de mer näraliggande frågorna får inte skymma medvetandet om detta. Här finns en uppenbar risk. Det märks om man har kontakter med företrädare för tredje världens länder. De ser med oro på att de rika länderna tenderar att glömma bort tredje världens problem, därför att de rika länderna är så absorberade av de mer näraliggande problemen. Det är naturligtvis beklagligt att det i Sverige finns möjligheter att vinna politiskt stöd för ett budskap av det slag som det Ny demokrati står för. När man från Ny demokratis sida skall motivera sin politik, gör man det på ett egendomligt sätt. Världsfattigdomen har ökat, säger Lars Moquist och andra. Trots ett par årtionden av bistånd är människorna ännu fattigare. Vad som är en viktig orsak till att biståndet inte förmått häva världsfattigdomen nämns inte, nämligen att OECD-länderna sammantaget trots 20 års arbete bara har nått upp till halva den nivå som FN har rekommenderat. Det logiska, enligt Lars Moquist resonemang, vore naturligtvis att kräva mer och bättre bistånd för att få en större effekt. I stället förordar han att man skall skära ner biståndet. Det avslöjar att det inte är omtanken om de fattiga folken det handlar om, utan ett oblygt vädjande till svensk egoism. Ny demokrati vill vinna röster på att gå ut till svenska folket och säga: Ni behöver inte bry er om människorna i andra delar av världen. De försök vi har gjort att hjälpa är i alla fall meningslösa. Vi behåller våra pengar själva. Vi ser till att vi kan skaffa oss litet flera bilar, litet större villor och litet mera prylar till våra hem. Det är viktigare än att hjälpa tredje världens länder. Det är viktigare än att angripa världsfattigdomens problem eller att lösa de stora, globala miljöproblemen. Det är Ny demokratis enkla budskap, och det är bara att beklaga att vi har ett sådant opinionsläge i Sverige att det går att bli representerad i Sveriges riksdag på ett sådant budskap och t.o.m. skörda opinionsmässiga vinster. När vi närmade oss valet i höstas fanns det ett stort intresse bland journalister för att försöka kartlägga vad som skulle kunna ske om vi fick ett regeringsskifte. Det är nog många i denna kammare som mötte det intresset. Bl.a. undrade man vad som skulle hända med biståndspolitiken om vi fick en borgerlig regering. Journalisterna tenderade att förutsätta, att om vi fick en regering med ett stort moderat inslag, skulle det naturligtvis bli nedskärningar av biståndet. Jag sade då att jag inte tror att det blir så. Det blir snarare en mer generös biståndspolitik, eftersom tre av de fyra partier som kan tänkas ingå i en sådan regering är för en mer generös biståndspolitik. Detta möttes med en god del skepsis. Nu ser vi resultatet. Vi har fått ett regeringsskifte och en mer generös biståndspolitik än vad den socialdemokratiska regeringen förde. Det tycker jag är mycket glädjande. Moderaterna har fått ge upp sina krav på stora nedskärningar av biståndet. Det är mycket bra att man har gjort det och ställt sig bakom enprocentsmålet. Mot den bakgrunden var det med växande häpnad jag tog del av Pierre Schoris uppläggning av sitt inledningsanförande. Det var alldeles uppenbart att han ville skapa ett intryck av att den biståndsbudget som fyrpartiregeringen och de fyra regeringspartiernas företrädare i riksdagen nu står bakom skulle innebära nedskärningar. Nedskärningar var det stora temat i Pierre Schoris inlägg. Han uppmanade biståndsminister Alf Svensson att stå upp för biståndet. Detta är naturligtvis, fru talman, ett ovanligt fräckt försök att slå röda, eller jag skall kanske säga rosa, dunster i ögonen på kammarens ledamöter och på svenska folket. Jag förstår Pierre Schoris dilemma. Jag tror att han är en mycket ärlig företrädare för en opinion inom Socialdemokraterna som står för solidaritet med tredje världen. Då är det naturligtvis besvärligt att se den verklighet i ögonen som innebär att socialdemokratiska regeringar historiskt sett har medfört en minskad solidaritet med tredje världen och att borgerliga regeringar inneburit en ökad solidaritet med tredje världen, om man ser biståndet som ett uttryck för graden av en sådan solidaritet. Det var först under den borgerliga regeringstiden på 70-talet som vi nådde fram till enprocentsmålet. I tiden dessförinnan hade Centern och Folkpartiet ständigt i motioner krävt en snabbare upptrappning av biståndet så att vi skulle nå enprocentsmålet medan Socialdemokrater och Moderater hade bromsat. Socialdemokraterna hade knappt kommit tillbaka i regeringsställning förrän de började söka efter vägar att gå ifrån enprocentsmålet. Man prövade olika metoder. Man räknade biståndet dubbelt så att man kunde utnyttja reservationer en gång till för att på det sättet nå enprocentsmålet. Ett år sade man t.o.m. helt frankt att vi nu inte hade råd att upprätthålla enprocentsmålet. Detta förslag stoppades i kammaren. Jag menar att det är till heder för de socialdemokratiska riksdagsledamöterna att de stoppade den socialdemokratiska regeringens försök att då kringgå enprocentsmålet. Men till sist hittade man metoden att låta östbiståndet och även flyktingmottagandet belasta biståndsbudgeten. Socialdemokraterna lyckades se till att enprocentsmålet inte längre behövde upprätthållas. Så var det under föregående budgetår. När vi nu har fått en borgerlig regering har enprocentsmålet börjat återställas. Östbiståndet har lagts utanför, och den del som går till flyktingmottagandet har minskats. Vi hade velat se att man där kunnat återställa mycket mer. Sedan menar Pierre Schori, företrädare för den socialdemokratiska regering som tidigare varit så dålig på att upprätthålla biståndsmålet, att fyrpartiregeringens biståndsminister skall stå upp för biståndet. Pierre Schori tog i sitt inlägg ordet hyckleri i sin mun. Jag tycker att den plädering han gjorde var ett strålande exempel på hyckleri. Vad som har skett är att det har gjorts omprioriteringar i förhållande till tidigare socialdemokratiska budgetar. Det är helt naturligt. En del anslag har skurits ned, och andra har ökats på. Detta är ingenting att förvånas över. Det är ett uttryck för det synsätt som Centern och andra länge har hävdat, nämligen att det landprogrammerade biståndet skulle minskas till förmån för mer målinriktade biståndsinsatser. Vi har minskat på ett antal landprogram och i stället ökat resurserna för bistånd till demokrati och mänskliga rättigheter, miljöbistånd, bistånd genom enskilda organisationer, katastrofbistånd -- något som nu tyvärr har blivit alltför angeläget -- bistånd inriktat på familjeplanering osv. Vi har en annan filosofi när det gäller biståndsplaneringen med en kraftigare målinriktning av biståndet. Eftersom vi vet att mottagarländerna bara får en del av sitt bistånd genom landprogrammen och ofta en lika stor del, kanske t.o.m. större, från andra program, säger detta ingenting om hur mycket de enskilda länderna kommer att få. Det är också mycket klart utsagt i betänkandet att vi utgår från att de fattiga länderna i Afrika kommer att få minst lika mycket bistånd som tidigare, även om planeringstekniken är annorlunda. Man kan se med mycket stor tillfredsställelse på den utveckling som biståndspolitiken har genomgått. Det är synd att Socialdemokraterna i stället för att gå in i en sakdebatt om biståndets inriktning väljer att försöka ge intryck av att det som i själva verket är en höjd ambitionsnivå skulle vara en minskad. Det finns sakfrågor att diskutera när det gäller biståndets inriktning. Skall vi ha den starka knytning till Världsbankens strukturprogram som vi i dag har? Jag känner en betydande tveksamhet inför det. Kan vi stärka våra insatser när det gäller de ekologiska behoven i tredje världen? Jag tror att det finns mycket som talar för det. Hur kan vi se till att vårt bistånd blir mer basbehovsinriktat så att vi bättre når ut till de fattigaste människorna? Också om detta behövs en viktig debatt. Låt oss i stället för att föra en skendebatt ägna oss åt en rejäl debatt om hur vårt bistånd skall bli bättre, nå de fattiga bättre och bättre täcka de faktiska behoven. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Jag tog i och för sig inte i mitt inlägg upp frågan om Sveriges anseende i tredje världen. Jag ser inte biståndet framför allt som någon slags PR-verksamhet. Det viktiga är den faktiska grad av solidaritet som vi visar med den tredje världen. Det är då jag konstaterar det historiska faktum att borgerliga regeringar har bedrivit en mer generös biståndspolitik än vad de Socialdemokratiska regeringarna har gjort. När det sedan gäller om alla i tredje världen är medvetna om detta eller inte kan vi väl hjälpas åt, Pierre Schori, att gå ut och tala om att t.ex. den nuvarande borgerliga regeringen är mer generös med biståndet än den regering som Pierre Schori tidigare tjänstgjorde för. Sanningen bör alltid fram. Det vare mig fjärran att förringa moderaternas roll i den fyrklöverregering som vi har. Det är klart att moderaterna representerar ett stort parti och spelar en viktig roll. Men det kanske är litet djärvt av Pierre Schori att ta just biståndspolitiken som exempel på denna moderata dominans. Huvudtemat i den tidigare moderata politiken har ju varit att skära ned biståndet, att gå ifrån enprocentsmålet. Det är det indirekta moderata stödet som tidigare har gjort det möjligt för Socialdemokraterna att på olika sätt kringgå enprocentsmålet. Det som kännetecknar den politik som nu faktiskt förs är raka motsatsen -- det är en mer generös politik. Sedan är det riktigt att moderaterna har haft ett stort engagemang för demokratifrågorna, men det har de inte varit ensamma om. Samma engagemang har alla övriga icke-socialistiska partier haft. Den profil när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter som den här biståndsbudgeten har står vi samfällt för -- den tycker vi att vi har all heder av, och vi skulle gärna se att också Socialdemokraterna stod för den. Jag är litet förbryllad av Pierre Schoris argumentation, som innebar att han stämplade ett engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter som något slags förkastlig moderatpolitik. Det är att ta djävulen i båten, sade Pierre Schori. Vad står Socialdemokraterna egentligen för när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter? Jag tycker att förvirringen djupnar för varje gång som Pierre Schori här i kammaren tar till orda i den frågan.

Herr talman! Det är naturligtvis så att vi har ekonomiska påfrestningar i Sverige. Men samtidigt är detta utifrån den mycket höga konsumtionsnivå som vi ändå har.

Den attityden uppmuntrar Ny demokrati och säger att det är riktigt att sitta i den bekväma svenska soffan framför TV-apparaten och säga: Det är ju synd om dem där borta, men det är ingenting som vi kan göra någonting åt -- vi måste tänka på vår höga levnadsstandard och se till att den kan behållas. Det är klart, herr talman, att man kan tycka att det är litet synd att man behöver ägna så stor del av ulandsdebatten åt enprocentsmålet, men behoven är egentligen omätliga. Vi skulle kunna satsa väldigt mycket mer, och det borde vi egentligen också göra. Nu har vi sagt att vi är beredda att satsa åtminstone 1 % av vår bruttonationalinkomst -- en mycket, mycket blygsam del av allt vi tjänar -- på biståndet. Det är ett offer vi är beredda att göra. Då är det allvarligt när partier som Ny demokrati säger att t.o.m. det är för mycket, att t.o.m. det är en för stor uppoffring för vår heliga svenska levnadsstandard -- det måste vi också skära ned på.

Herr talman! Lågkonjunkturen ställer, som vi vet, till stora problem i Sverige. En tidning påpekar att statliga garantier, lån m.m. till den svenska finansvärlden motsvarar totalt 14 miljarder kronor, dvs. ett belopp i samma storleksordning som det årliga svenska biståndet. Ingen vill dock, trots detta, avveckla det svenska bankväsendet. Massor av företag går i konkurs. Erfarna konkursadvokater anser att det förekommer brott vid åtskilliga av dessa konkurser. Trots detta tror vi på svensk företagsamhet. Varför? Jo, vi har personlig erfarenhet av hur systemet fungerar -- med sina brister och förtjänster. Jämför detta med många människors inställning i debatten om det svenska u-landsbiståndet. Man kan inte låta bli att undra över den snedbalans som många gånger präglar meningsutbytet. Varför är det så intressant att lyfta fram misstag inom biståndsarbetet, och så ointressant att tala om biståndsinsatser som fungerar bra? Svaret på den frågan tror jag delvis står att finna i våra vardagserfarenheter och i massmedias roll. Det finns inget att invända mot att massmedia gör kritiska granskningar av allt som rör sig i samhället. Men en följd av nyhetsvärderingen blir att tusentals människors outtröttliga arbetsinsatser för att skapa positiva förändringar i u-länderna aldrig når fram till allmänhetens uppmärksamhet. De som av olika skäl inte lyckats ställs i rampljuset och präglar därmed människors bild av biståndsarbetet. Det är ju inte lika många som har personliga erfarenheter av livet i biståndsländerna som de som vet hur finansvärlden och företagen i Sverige fungerar. De framsteg som görs i riktning mot bättre förhållanden förblir därför okända för de flesta. U världen framställs som ett bottenlöst träsk av vanskötsel, svält och oförmåga att sköta de egna angelägenheterna. Det skapar en känsla av hopplöshet. Många tycker därför att det är meningslöst att engagera sig i u-landsinvånarnas situation. Jag skulle därför, herr talman, gärna vilja ta tillfället att här i riksdagen nyansera denna bild och visa på några av de positiva utvecklingstrender som faktiskt finns i den tredje världen. Här är några aktuella fakta, som aldrig fått några stora rubriker: Under de senaste 40 åren har den genomsnittliga realinkomsten mer än fördubblats i den fattiga världen -- detta trots befolkningsökningen. Barnadödligheten för barn under fem år, som är en av de tydligaste signalerna när det gäller det allmänna hälsotillståndet, har gått ned med 50 % eller mer under de senaste 40 åren i alla delar av tredje världen. Den förväntade genomsnittslivslängden har ökat med mer än en tredjedel i alla delar av tredje världen sedan 1950, och i många regioner har ökningen varit betydligt större. Andelen barn som går i grundskolor i tredje världen har ökat från mindre än hälften till mer än tre fjärdedelar under de senaste 40 åren; detta trots att antalet barn i skolåldern har ökat med 50 %. Enbart under åren 1970 till 1985 ökade antalet människor som har tillgång till rent vatten från omkring 10 % till omkring 60 % av u-ländernas landsbygdsbefolkning. Och slutligen, på denna lista, befolkningsutvecklingen. Trots vad de flesta tycks tro är det så att hastigheten i befolkningsökningen avtar överallt i tredje världen, inklusive Afrika. Tack vare tidigare satsningar på utbildning och befolkningsprojekt är antalet invånare på jorden ungefär 400 miljoner lägre än det i dag kunde ha varit enligt prognoserna. Verkligheten i tredje världen är alltså inte alls så dyster och hopplös som många tycks tro. Tvärtom är det så att de senaste 30--40 åren har inneburit sociala och ekonomiska framsteg utan motstycke i historien i stora delar av världen -- och detta trots det kalla kriget, väpnade konflikter, torkkatastrofer och folkökning. Tre människor av fyra är bevisligen friskare, bättre utbildade, lever längre, är mer välnärda och mer produktiva än för bara en generation sedan. Biståndet har medverkat som en faktor bland flera andra i denna pågående förändring av människors villkor. Trots att det finns många olösta problem i tredje världen och trots att människor i vissa regioner fortfarande blir allt fattigare är ändå de positiva förändringar som jag nämnt en tydlig indikation på att också stora svårigheter kan övervinnas och att missförhållanden kan förändras. Det finns en stor kapacitet för utveckling i tredje världens länder. Biståndet är, som nämnts, inte den enda faktorn och inte heller den viktigaste i denna process. Ländernas egen förmåga är den främsta orsaken till deras utveckling. Men biståndet spelar en betydelsefull roll. När det är som bäst kan det ha en katalysatoreffekt, vars verkningar sprider sig långt utanför själva biståndsinsatsen. Det finns alltså fortfarande många stora utmaningar att möta för att ge alla människor i de fattiga länderna en människorvärdig tillvaro. Några av de problem vi i den rika världen måste hjälpa till att lösa är följande: Hälften av jordens kvinnliga befolkning är ännu analfabeter. Bara 44 % av landsbygdsbefolkningen i u-länderna har tillgång till läkarvård. Över en miljard människor lever i absolut fattigdom -- något som också har sagts här tidigare. En femtedel av jordens befolkning går hungrig varje dag. Militärutgifterna i de fattigaste länderna har visserligen minskat de allra senaste åren, men gick under åren 1960--1986 upp från 4,2 % av BNP till Miljöhoten bir allt allvarligare för oss alla. Mot denna bakgrund vill jag nu, herr talman, gå in på hur det svenska biståndet i kombination med internationella insatser skall möta några av dessa utmaningar. För det första: I biståndet krävs engagemang och vilja att dela med sig av erfarenheterna. Det gör vi genom alla de folkrörelser, kyrkor och andra organisationer som deltar i utvecklingssamarbetet. Vi gör det också genom det som brukar kallas tekniskt bistånd från experterna -- enskilda, hos konsultföretag och myndigheter eller på universiteten -- som fyller biståndet med dess kunskapsmässiga innehåll. Allt detta behövs för att biståndet skall ha hög kvalitet. För det andra: I debatten verkar det ibland som om man glömmer bort att också de finansiella resurserna behövs för att få i gång en utveckling. Vi tvingas fortfarande konstatera att den samlade insatsen för u-länderna långt ifrån är tillräcklig. För u-länderna betyder de globala handelshindren att de förlorar handelsmöjligheter som kunde gett mer än det samlade biståndet i exportinkomster. Fortfarande lever hoppet om att GATT föhandlingarna skall kunna göra något åt detta. Skuldproblemen är fortfarande inte lösta. Återflödet till de rika länderna och till de internationella finansiella institutionerna av räntor och amorteringar är nästan lika stort som tillskottet av nytt kapital genom lån och bistånd. Sverige måste fortsätta att arbeta för skuldlättnader för de fattigaste länderna. Det gläder mig därför att utskottet har kunnat enas om att stödja regeringens förslag om att öka anslaget för stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder. Tyvärr finns det andra länder som bromsar nödvändiga uppgörelser. Jag är också glad över att utrikesutskottet ställer sig bakom regeringens beslut att återupprätta enprocentsramen för bistånd till u-länderna. Efter ett drygt halvår på min nuvarande post kan jag försäkra att resurserna behövs. Vi stöter dagligen på nya behov som kräver nya insatser. Utvecklingen i Sydafrika är glädjande och hoppingivande. Processen mot demokrati fortsätter. Det intensiva svenska intresset och engagemanget för Sydafrika och mot apartheid består. Detta har inte minst avspeglats i ökande humanitärt bistånd till södra Afrika. Lika viktigt bedömer jag det vara att detta bistånd anpassas till den pågående processen. Även om demokrati, som jag hoppas, snart kommer att införas i Sydafrika, så kommer konsekvenserna av apartheidsystemet att prägla landet under år framöver. Apartheid har skapat ett samhälle med stor rikedom för ett fåtal, parallellt med fattigdom för flertalet. Vi håller nu på att gå igenom hur Sverige bäst skall kunna stödja det nya Sydafrika. Ett annat område där det svenska samarbetet på ett påtagligt sätt bär frukt är Centralamerika. På särskild inbjudan deltog jag vid undertecknandet av fredsavtalet i El Salvador i Mexico den 16 januari. Jag har sedan dess haft samtal med regeringsföreträdare från Nicaragua liksom med representanter för parterna i såväl Guatemala som El Salvador. Genom alla dessa samtal kan jag konstatera att Sverige upplevs som en betydelsefull samtals och samarbetspartner i fredsarbetet och på alla de områden som prioriteras i samarbetet, nämligen demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Denna dialog avser jag att vidareutveckla i syfte att stödja en strävan mot försoning, samarbete och ekonomisk utveckling inom hela regionen. När det gäller katastrofhjälpen måste jag tyvärr konstatera att behoven av insatser ökat kraftigt de senaste två åren. Det beror bl.a. på det katastrofala läget i Afrikas horn och i södra Afrika men också på utvecklingen i Öst och Centraleuropa. Man kan konstatera att resurserna från givarna inte har hållit jämn takt med behoven. Sverige har dock enligt min mening hållit sig väl framme i dessa sammanhang.

För att lösa de konflikter som ligger bakom många katastrofer måste politiska initiativ tas. Det behövs också en starkare koppling mellan humanitära insatser och utvecklingsbistånd. Jan Eliasson, tidigare chef för den svenska FN-delegationen i New York, har av generalsekreteraren utsetts att från 1 april i år samordna FN:s humanitära aktioner och bistånd. Denna utnämning tror jag är ett viktigt steg i effektiviseringen av FN:s katastrofinsatser. Men omfattningen av de senare årens katastrofer kräver också att vi här hemma ser över vår kapacitet att ha hög katastrofberedskap, att fatta snabba beslut och att följa upp insatsernas genomförande. Sverige har under det senaste året givit katastrofhjälp till ett sextiotal länder. Hjälpen har givits genom ett stort antal enskilda organisationer samt genom FN och andra internationella organisationer och nationella myndigheter. De i särklass största insatserna har gjorts i Afrika, särskilt i Afrikas horn. Samtidigt har ett ökat antal svåra situationer krävt humanitära insatser i Albanien, Jugoslavien, Baltikum och andra delar av Östeuropa. Den fortsatt svåra situationen i flera av dessa områden och hungerkatastrofen i södra Afrika gör att jag förutser ett ökat behov av katastrofmedel. Regeringen har som bekant gett uttryck för ett ökat engagemang inom biståndspolitiken för demokratiseringssträvanden och respekten för mänskliga rättigheter. Att värna om de mänskliga rättigheterna är att vägledas av principen om människors lika värde och om varje människas inneboende värdighet. Detta är en aspekt av biståndspolitiken som utifrån min egen kristdemokratiska grundsyn ligger mig mycket varmt om hjärtat. I så gott som alla de möten jag haft med representanter för regeringar och myndigheter i våra samarbetsländer har jag tagit upp dessa frågor. Jag är övertygad om att de är viktiga inte bara för de individer vars människovärde så ofta kränks, utan också för samhällen och stater i deras strävan till utveckling och välstånd. De internationella FN-normerna om mänskliga rättigheter utgör en grundval för vårt åtagande att bistå de fattiga. Regeringen har föreslagit en kraftig ökning av stödet för att främja de mänskliga rättigheterna och en demokratisk samhällsutveckling -- en ökning med 150 milj.kr. till 700 milj.kr. Insatser för att stärka rättsväsendet i flera länder liksom att värna barnens rätt blir prioriterade uppgifter. Det är ofta barn som drabbas värst när våld och orättvisor präglar ett samhälle. Fattigdom och sociala missförhållanden tvingar miljontals barn att bli självförsörjande i tidig ålder. Många blir gatuförsäljare eller prostituerade. De möts då av samhällets förakt och utsätts för myndigheters förföljelse. Vi hör upprepade, skrämmande rapporter om hur ''utrotningsgrupper'' dödar gatubarn i Brasiliens och andra länders storstäder. Jag har tagit upp gatubarnens situation i samtal med bl.a. Unicef-chefen James Grant, med Brasiliens ambassadör och nu senast bara för några dagar sedan med påven. Med FN:s konvention om barnens rättigheter har vi fått normer för att säkerställa barnets rätt till försörjning, skydd och deltagande i samhället. Jag anser det särskilt angeläget att följa upp konventionens övervakning med praktiska insatser. Barns rättigheter är en del av demokratimålet för svenska biståndsinsatser. Därför skall vi envist ta till vara alla tillfällen att med barnkonventionen som grund påtala missförhållanden som gäller barn. Demokratimålet är också i hög grad knutet till kvinnans roll. SIDA har arbetat för att synliggöra kvinnors roll i utvecklingen. I hela biståndet till våra samarbetsländer integreras kvinnofrågor. Samtidigt satsar vi också i fortsättningen på speciella kvinnoprojekt. FN har beslutat att en ny världskvinnokonferens skall äga rum 1995. Då skall man anta en handlingsplan om bl.a. kvinnor i uländer. I regeringskansliet bereds nu formerna för att förbereda det svenska deltagandet i kvinnokonferensen. Nära förbunden med kvinnofrågorna är befolkningsutvecklingen. Man har visat att det finns ett klart samband mellan kvinnors utbildning och sociala status å ena sidan och födelsetalen å den andra. Trots den minskning i ökningstakten jag nämnde, kommer jordens befolkning att de närmaste 10 åren öka med 1 miljard. Om ingenting görs blir konsekvenserna förödande för miljön. Världens flyktingströmmar ökar dramatiskt och storstadsgettona i u-världen växer. Tidigare svenska insatser när det gäller befolkningsfrågorna var ofta ensidigt inriktade på familjeplanering. Perspektivet var teknisktmedicinskt. Nu ser vi befolkningsfrågan i ett bredare perspektiv. Individens behov kommer i blickpunkten. Insatser för familjeplanering bör integreras med stöd till utbildning, mödra och barnavård. Tonvikten skall läggas på kvinnornas villkor. 1994 kommer FN att ordna en ny befolkningskonferens. Regeringen kommer inför denna konferens att tillsätta en nationalkommitté för att dryfta Sveriges hållning. Herr talman! Befolkningsutveckling, fattigdom och miljö i u-länderna hänger ihop. SIDA presenterade förra året en utredning där man visade hur miljöförstöring och fattigdom växelverkar. Fattigdomsbekämpning har därför blivit ett huvudområde i de svenska förberedelserna inför Sverige och de övriga nordiska länderna har inför Rio-konferensen föreslagit att ett finansiellt paket skall antas i Rio. Paketet innehåller bl.a. förslag om en tidtabell för att uppnå FN:s 0,7-procentsmål, större resurser till de internationella utvecklingsbankerna, åtgärder för att lätta skulderna för de fattigaste länderna och ett förstärkt FN-bistånd. Regeringen vill verka för ett starkare FN i den nya internationella världsordning som nu är på väg att etableras. Stabil fred och säkerhet kan bara uppnås om det internationella samarbetet försöker undanröja fattigdomen, stoppa den globala miljöförstöringen och kraftfullt ta sig an demokratifrågorna och frågan om de mänskliga rättigheterna. Det kräver omfattande reformeringar av FN:s arbetssätt. Sådana reformer har föreslagits inom det nordiska FN-projektet. Enligt projektet bör modernare och effektivare styrformer introduceras. De nordiska länderna föreslår också ett helt nytt finansieringssystem för att få fram de resurser som FN behöver i en ny krävande roll. Nordens reformförslag kommer att bli huvudfråga vid FN:s ekonomiska och sociala rådsmöte i sommar. Herr talman! En fråga som alltid är aktuell när biståndspolitiken behandlas är frågan om biståndets effektivitet. De stora internationella undersökningar om biståndets effektivitet som gjorts liksom de ständigt pågående svenska utvärderingarna ger, vad kritikerna än säger, en totalbild av att biståndet fyller väsentliga funktioner i utvecklingsländerna. Naturligtvis förekommer också felbedömningar och misslyckanden -- liksom det gör inom alla mänskliga verksamhetsområden. Självfallet anser jag att man skall ta till sig all saklig kritik och se till att eventuella misstag inte upprepas. Vi skall nu effektivisera biståndet genom att närmare granska katastrofhjälpen, samarbetet mellan regeringskansliet och olika biståndsmyndigheter samt förstärka utvärderingen av biståndsprojekten. Kritikerna av biståndet finns -- men också ett brett folkligt stöd för det. Det var stimulerande att på den nyligen avslutade biståndsmässan i Örebro träffa en del av alla dessa entusiaster. Nu ökar vi i årets budget anslaget för enskilda organisationer till 875 milj.kr. Jag hopppas nu att de här organisationerna skall kunna leva upp till vår förväntan -- biståndinsatser med engagemang, effektivitet och god överblick över projekten. Till sist några ord om fantasins och inlevelsens betydelse. De reaktioner på biståndsinsatser jag ibland hör tyder på att många saknar fantasi att sätta sig in i hur det är att vara fattig, hungrig eller på flykt. Därför är informationen om biståndet så viktig, liksom stödet till folkrörelser och enskilda organisationer. Vi måste avsevärt förbättra informationen om hela det svenska biståndet. Lyckas vi med det har vi alla chanser att också höja kvaliteten i insatserna. Sverige vimlar av kreativa företag, kunniga forskare och kompetenta yrkesmän på alla områden, som med glädje går in i nya uppgifter. Vi skall i det sammanhanget inte glömma alla invandrarungdomar som tack vare hemspråksundervisningen blivit tvåspråkiga. Exportindustrin har redan upptäckt dem. Det är ingen tillfällighet att ett stort exportföretag startat försäljning till Vietnamn med hjälp av en sverigevietnames. Biståndet behövs! Det kan dessutom hjälpa oss att finna den ödmjuka inställning som, parat med stolthet över Sveriges insats, hjälper oss att bearbeta vår egen etnocentrism. Vi är inte ensamma på detta klot som är vårt gemensamma hem!

Herr talman! Jag är helt överens med Bertil Måbrink om att det viktiga inte bara är enprocentsmålet utan i högsta grad också handelspolitiken. Jag sade i mitt huvudanförande att vi ännu inte har gett upp hoppet om att GATT skall kunna komma på bättre tankar. Jag är helt övertygad om att det är mycket viktigt att vi från svenskt håll -- och inte bara från svenskt håll, utan detta är ju något som i allra högsta grad måste arbetas fram internationellt -- ser till att handelshindren visavi u-länderna börjar nedmonteras. Låt oss gemensamt i alla de fora och sammanhang där det är möjligt verka i den riktningen. Det är mycket mycket angeläget. Jag tror att Måbrink tänker fel om han vill göra gällande att BITS inte skull bry sig om MR-frågor i sina relationer med andra länder. För två eller tre veckor sedan var jag i Bolivia, och där var en delegation från BITS med. Varför? Jo, därför att man hyser förhoppningar om en demokratisering som har spirat och börjat byggas ut i Bolvia. Av den anledningen fanns också BITS Man kan naturligtvis som Måbrink räkna upp Peru och andra länder och hävda att BITS inte skulle finnas där. Men varför räknar då inte Måbrink upp Vietnam, Cuba och andra länder? Om jag inte minns fel stod Måbrink tidigare här och häcklade oss för att vi har tonat ner biståndet till Vietnam och avbrutit biståndet till Cuba.

Herr talman! Jag kan också uttala besvikelse över att handelshindren är så höga mellan EG och tredje världen, men EG existerar, vare sig Måbrink eller jag vill det eller inte -- och jag tycker att det är bra att EG existerar. Jag har den uppfattningen, vilken Daniel Tarschys tidigare också sade sig ha, att vi har större möjlighet att påverka om vi är medlemmar än om vi sitter kvar i vår vrå av världen och bara iakttar handelshindren. Jag går omkring med den uppfattningen, att lika väl som Sverige har kunnat vara med och påverka åtskilligt internationellt skall Sverige också kunna påverka åtskilligt som medlem i EG, i synnerhet om hela den nordiska familjen finns med där och kan göra gemensam sak. Jag är den förste att säga att MR-läget inte är positivt i länderna. Det framkom tidigare i Alf Wennerfors anförande att det finns mycket i övrigt att önska. Det är den bistra verklighet i vilken vi lever, och vad vi kan göra är att gång på gång påtala detta, för att förbättra läget något litet. Jag håller icke med Bertil Måbrink när han säger att vi tiger om länder som Filippinerna, Thailand och Peru -- det gör vi inte. För bara någon vecka sedan tog jag på en lunch emot en grupp mycket aktiva kvinnor som protesterar mot förhållandena i Filippinerna, och där är vi med och stödjer deras arbete och insatser. Jag kan gärna vara så ödmjuk att jag säger att vi kunde göra mer och höras mer, men tro inte att det finns något slags tudelning, så att vi protesterar när MR-läget kränks i vissa länder och tiger när det kränks i andra. Det är verkligen inte vår mening och avsikt. Då skulle vi ju helt förbruka vår trovärdighet.

Herr talman! Jag kan verkligen understryka det Pierre Schori sade om Bolivias möjlighet att nu etablera en demokrati och att detta kommer att ta lång tid. Jag vill gärna också hålla med om att långsiktigheten är nödvändig. Bolivias president tog med mig upp i ett flygplan och visade stolt sitt land och även just den plats där han utsattes för attentatet. Just den stolthet, den framåtanda, det engagemang och den förhoppning som han visade visavi Sverige och visavi det internationella samfundet tror jag betyder väldigt mycket. Det skulle vara tragiskt om vi inte fanns där utan bara fanns på åskådarläktaren. Jag önskar verkligen att Bolivias framtid skall vara ljus, även om det, vilket Pierre Schori säkert är överens med mig om, ter sig dystert när man tänker på att hans samverkan har skett med en icke alltför demokratiskt sinnad herre för att få den majoritet han har. När det sedan gäller skuldfrågan hade ju Daniel Tarschys och Pierre Schori ett meningsutbyte som var intressant. Jag tycker att det är något förvånande att Pierre Schoris parti går emot den ökning på 200 miljoner till 700 miljoner som regeringen föreslår. Det var också så, att under socialdemokratisk regim överfördes en del av Jag kan gärna uttrycka att jag vill ha den tillbaka och arbeta för att så skall ske, men det var synd att den överfördes på den tiden då Pierre Schori satt vid regeringsmakten. Det hade varit lättare för mig att agera om detta inte hade skett. Vi arbetar mycket med de här frågorna. SIDA har ganska nyligen till regeringen inkommit med en skrivelse med förslag till åtgärder för att minska de fattigaste ländernas skuldbörda. Det sitter en särskild arbetsgrupp, tillsatt inom regeringskansliet, som studerar SIDA:s förslag och undersöker vilka nya initiativ man kan bidra med för att ge sig på just denna utomordentligt stora och svåra del av utvecklingspolitiken.

Herr talman! Jag tycker att det Pierre Schori sade om att man skall ta fram det här opolemiskt var mycket positivt. Det gäller så stora, viktiga och svåra frågor att vi måste försöka hantera dem utan att göra något slags partipolitisk vinst. Jag tror inte heller att något parti egentligen vill göra det. När det gäller Kina hade vi för drygt en månad sedan en MR-delegation på besök. Som MR minister var jag mycket mån om att få träffa delegationen, och jag gjorde det också. Jag påtalade då vår stora besvikelse över det vi vet sker i Kina -- med den verkan det hava kan. Det är alltid svårt att få ett riktigt klart svar på om det är bäst att ha kontakter och i samband med dem försöka verka för mänskliga fri och rättigheter eller att vända ryggen till och hoppas att någonting skall ske när man inte finns på plats och försöker påverka och uttrycka sina åsikter. Vi har nu talat om Kina. Vi kan i det här sammanhanget också tala om Vietnam. Skillnaden mellan Kina och Vietnam är inte gigantisk. När det gäller Vietnam förespråkar Pierre Schori att vi skall finnas med och påverka och att vi skall anse att det sker en utveckling åt rätt håll, både marknadsekonomiskt och politiskt-pluralistiskt, så att vi skall ha ett öppet fönster. Jag tycker att man skall vara så öppen att man kan fråga om detta inte rent av är en väg som skulle kunna vara framkomlig även beträffande Kina -- att vi ser till att vara på talefot för att påverka. Det är i alla fall en uppfattning som åtskilliga länder i Europa anser vara den rätta, eftersom man nu ser till att få fotfäste i Kina igen. Jag hoppas att man samtidigt talar om vad man tycker om MR-läget där.
Herr talman! Till att börja med så förstår jag inte, eller rättare sagt så förstår jag ganska väl, varför Pierre Schori stiger upp i talarstolen i stället för att ta sin replik från sin bänk. Herr talman, gäller inte antagna principer för debatten för Pierre Schori? Tydligen väljer Schori att frångå dessa debattprinciper när TV-kamerorna är på eller när läktaren är välfylld. Min replik gällde emellertid biståndsministern. Han tog upp en rad goda och lyckade projekt och redogjorde för regeringens målsättningar och visioner. Men jag vill ta upp en prioriteringsfråga när det gäller biståndet. Jag skall bara ta upp en av de många prioriteringar som regeringen har att göra och måste göra. I biståndsministerns anförande saknade jag en fråga som emellertid har tagits upp i en tidigare debatt, nämligen frågan om Tibet. Sverige har gett drygt 3 milj.kr. till tibetanerna, medan man sammanlagt har gett ungefär 10 miljarder till Vietnam. Alf Svensson lovade i en tidigare debatt att göra något åt tibetanernas förhållanden i samband med Dalai lamas besök i höstas. Det skulle vara intressant att höra biståndsministerns syn på prioriteringen när det gäller Vietnam kontra Tibet, mot bakgrund av att vi ger drygt 225 milj.kr. i bistånd till Vietnam men ganska blygsamma belopp till Tibet.
Jag får bara meddela att det är en rekommendation till ledamöterna att ta replik i sina bänkar, men att vem som helst har rätt att ta replik även i talarstolen.
Herr talman! Jag hoppas att ingen irriterar sig på att jag talar från talarstolen. Om så är fallet kan jag gå ner och ställa mig i bänken. Låt mig säga att EG-länderna lade fram ett resolutionsförslag om MR-läget i Tibet, där Kina uppmanades att ta hänsyn till MR-situationen för tibetanerna. Jag vill nämna detta eftersom Bertil Måbrink hade den frågan uppe i ett tidigare inlägg. Det här förslaget föll emellertid på grund av ett motförslag om att man inte skulle ha någon behandling av den här typen av frågor, eftersom det inkräktade på kinesernas inre angelägenheter. Sverige har för närvarande ingen delegat i FN:s MR-kommission. Det uppdraget alternerar mellan de nordiska länderna, och nu är det Finlands tur. Jag kan emellertid försäkra Lars Moquist och andra att Sverige har agerat gång på gång när det gäller att ställa krav på Kina angående relationerna mellan Kina och Tibet och understryka nödvändigheten av att MR-situationen radikalt förändras för tibetanerna. Våra möjligheter att göra biståndspolitiska insatser i Tibet är naturligtvis begränsade. Jag tror att Moquist känner till att -- efter något tidigare meningsutbyte vi har haft -- vi gör en hel del för att hjälpa flyktingar och för att hjälpa Tibet att upprätthålla sin kulturella identitet. När Dalai lama var här uttryckte han stor tillfredställse över det sätt på vilket han togs emot och det sätt som vi rent ekonomiskt och opinionsmässigt stöder hans sak.

Herr talman! Riksdagens ansvar för att styra regeringens biståndspolitik är stort. Därför är det bra att vi socialdemokrater har fått gehör för två viktiga förslag, som syftar till att stärka och effektivisera biståndet. För det första kommer ett av regeringen oberoende utvärderingssekretariat att bildas. För det andra har vi fått gehör för vårt förslag om en översyn av hur riksdagen bättre kan få insyn och utöva sitt inflytande över biståndets utformning. Det gäller särskilt landprogrammeringens och sakanslagens resp. roller. Förutsättningarna måste säkras för ett långsiktigt och effektivt bistånd till de fattigaste länderna. Här möter vi nämligen ett oroande drag i regeringens biståndsbudget. Det långsiktiga landprogrammerade biståndet genom SIDA måste förbli stommen i det svenska biståndet om vi vill bekämpa fattigdomen. Regeringen gör emellertid i propositionen betydande neddragningar i denna del och ökar i stället de särskilda sakanslagen. Vi finner att det föreligger stora risker att detta försvårar för oss att uppnå de krav på långsiktighet och effektivitet, på ansvarstagande och rätt fördelning av roller som vi av erfarenhet vet är så viktiga i biståndshanteringen. Riksdagens revisorer påpekade också nyligen riskerna med alltför stora sakanslag. I vårt utvecklingssamarbete är mottagarlandets ansvar och biståndets stödjande funktion grundläggande principer. Vi har en hög ambition med vårt bistånd, och det skall vi naturligtvis ha. Men vi måste också, menar jag, visa ett visst mått av ödmjukhet inför vad biståndet kan åstadkomma. Biståndet är en viktig men ändå begränsad del av den verklighet som u-länderna befinner sig i, och i denna verklighet måste biståndet vara ordentligt förankrat. När man talar om bistånd och utvecklingssamarbete, går tanken först till överföring av finansiella resurser för olika angelägna verksamheter och projekt. Men utvecklingen drivs inte framåt enbart av kapital. Utveckling kräver också kunskap, ingenjörskonst och teknologi. Jag skulle vilja ge några kommentarer om BITS, som är den minsta av våra biståndsmyndigheter och som har till uppgift att just bidra till utvecklingsfrämjande kunskapsöverföring och kompetensutveckling till vissa u-länder. Även länderna i Öst och Centraleuropa omfattas som bekant av BITS stöd. Som ledamot i styrelsen för BITS har jag fått inblick i vilken viktig roll som kunskapsöverföring spelar i vårt biståndssamarbete. Jag tycker därför att det är bra att denna del av biståndsprogrammet förstärkts genom åren och att den nu får ytterligare tillskott i årets biståndsbudget. Inom det tekniska samarbetet är BITS nu verksam i dryga tjugotalet u-länder och inom ett tiotal olika ämnesområden. Det medför en stor spridning i vårt samhälle av många parter som är direkt engagerade i detta samarbete. BITS arbetar som bekant efter principen om efterfrågestyrning och kostnadsdelning, och det gör att stödet som lämnas avser ett av samarbetslandet högt prioriterat verksamhetsområde.

Detta är några förklaringar till att man kan hävda att man når denna flerdubbla effekt med dessa som sagt ofta kostnadsmässigt begränsade insatser. BITS har i sin fördjupade anslagsframställning redogjort för det arbetssätt som man tillämpar för att åstadkomma största möjliga kostnadseffektivitet i verksamheten. Som kontraktsfinansiär ställs krav på såväl den svenska part som skall förmedla kunskap som den mottagande part som skall förvärva och vidareutveckla. Det ömsesidiga ansvaret tar sig ibland uttryck i kostnadsdelning där samarbetslandet har fått bevisa angelägenhetsgraden i samarbetet genom att bl.a. svara för lokala kostnader och redogöra för vilken uppföljning som planeras efter det att insatsen är slutförd. BITS skall vinnlägga sig om en resultatuppföljning av de insatser som man har finansierat, och detta skall ske vid sidan av de utvärderingar av verksamheten som är en naturlig del av myndighetens behov av att skapa ett eget lärande för att därmed ständigt anpassa och förfina arbetsmetoderna. Om man ser på det årliga anslag som BITS har för det tekniska samarbetet, finner man att det inte är högre än SIDA:s administrationsbudget. Det är mycket glädjande att det nu föreslås en ökning av det finansiella utrymmet för det tekniska samarbetet. Jag vill också understryka det angelägna i att BITS får en administrativ förstärkning. I dag består myndigheten av 25 personer och har tre tunga verksamhetsområden att hantera. Det handlar om tekniskt samarbete och samarbete med Öst och Centraleuropa. Vidare rör det sig om en omfattande internationell kursverksamhet här i Sverige. Det handlar också om u-krediterna. Så vitt jag förstår återkommer den senare frågan i höst i form av en proposition. Då blir det tillfälle att behandla kreditinstrumentets roll i biståndet. Men om man ser till BITS administrationskostnader, finner man att de inte ens uppgår till 2 %, vilket man väl måste anse vara en mycket låg siffra. Jag tycker att man på goda grunder kan hävda att den form av utvecklingssamarbete som BITS företräder innebär en mycket god hushållning med våra biståndsmedel. Det blir en hög utvecklingseffektivitet med olika strategiska insatser från den svenska kunskapsbasen. Svensk kompetens får alltså möjlighet att göra sig gällande i det internationella utvecklingssamarbetet på ett sätt som också är berikande för det egna samhället. Jag vill också gärna understryka vad utskottet, och även biståndsministern, har givit uttryck för, nämligen att den verksamhet som BITS ansvarar för, dvs. tekniskt samarbete, internationella kurser och u-krediter, på ett värdefullt sätt bidrar till att uppfylla de biståndspolitiska mål som vi har ställt upp. Avslutningsvis en kort kommentar till en motion av Bertil Persson och mig, vilken fått en positiv behandling i utrikesutskottet. Motionen gäller ekonomiska insatser för att upprätta ett WHO Malmö. Det rör sig här om ett utmärkt sätt att föra över kunskaper på ett område som är mycket viktigt för u-länderna. Vi är tacksamma för att motionen har tillstyrkts av utrikesutskottet.

Herr talman! Det har varit mycket intressant att sitta och lyssna på den här debatten. Den har enligt min mening varit konstruktiv och givande. Jag drar mig till minnes biståndsdebatten i maj 1991. Då hade Folkpartiet liberalerna en reservation som jag hade till uppgift att försvara. Jag tänkte att jag för att påminna om vad jag då sade skulle citera bara några rader ur reservationen. Där står bl.a. ''Att stödja övergången till demokrati och marknadsekonomi samt kampen mot den i många fall katastrofala miljöförstöringen i Central och Östeuropa är en utmaning som Sverige måste möta med omfattande och genomtänkta insatser. Frigörelsen i öst innebär emellertid inte att behoven minskar på andra håll i världen. Ekonomiskt stöd till Central och Östeuropa får därför inte innebära att de utfästelser vi gjort till uländerna upphävs eller urholkas. Utskottet vill slå fast att enprocentsmålet är ett moraliskt bindande åtagande från Sverige som nation gentemot de fattiga länderna. För att enprocentsmålet skall kunna upprätthållas måste vi utöka våra samlade internationella stödinsatser. Finansieringen av biståndet till Baltikum, Central och Östeuropa skall därför ske på ett sådant sätt att det enprocentsmål riksdagen beslutat om ligger fast och biståndet till Central och Östeuropa således ligger utanför enprocentsramen.'' Nu har detta blivit verklighet. Vi har under tiden fått en ny regeirng, och östbiståndet ligger utanför den enprocentsram som gäller världens fattiga länder. Tidigare i dag sade Pierre Schori att regeringen har tagit djävulen i båten, och djävulen skulle i detta fall vara Moderaterna. Jag vill bara påminna Pierre Schori om att det var med den ''djävulen'' som Socialdemokraterna rodde den båten i land för ett år sedan, när biståndsramen sänktes och östbiståndet lades utanför enprocentsramen. När Pierre Schori uttalade sig på detta sätt i den här debatten tyckte jag att det blev något av ett lågvattenmärke, men uttalandet får stå för hans egen räkning. Efter valet har vi också fått ett nytt parti i riksdagen, Ny demokrati. Partiet skriver i sin reservation 4: ''Vårt land förfogar inte över de resurser som krävs för att vi skall kunna fortsätta ge bidrag i denna omfattning och - -.'' I reservation 27 skriver man ''att det hittills gällande enprocentsmålet saknar relevans''. Därmed menar Ny demokrati att Sverige inte har råd att i bistånd ge 1 % av bruttonationalprodukten. 99 % av bruttonationalprodukten är inte tillräckligt för Sveriges del. Det skall möjligtvis vara 99,5 %. Man vill halvera biståndet. I sin motion skriver Ny demokrati att svenskt utvecklingsbistånd har både positiva och negativa effekter för människorna i mottagarländerna. Därefter exemplifierar man med bara negativa effekter. Jag har inte hört Ny demokrati en enda gång säga någonting positivt. Ordet positivt dyker ibland upp, men det görs inga exemplifieringar. Man nämner korruption, diktatur och militärutgifter, men det skulle vara välkommet om Ny demokrati någon gång gav exempel på vad partiet menar med positiva saker i biståndet. Det finns, som påpekats tidigare, flera saker som kan lyftas fram. Medellivslängden t.ex. har ökat från 46 år år 1960 till 62 år år 1987. Läskunnigheten bland vuxna har ökat från 43 till 60 %. Dödligheten bland barn under 5 år har halverats, osv. Varför inte tala om dessa positiva saker när det gäller biståndet? Kritik är bra. Den skall dock vara saklig och objektiv. Jag tycker att det finns stort utrymme för att lyfta fram de positiva effekterna av biståndet. Jag vill uppehålla mig något vid ett av de stora problemen, nämligen befolkningsökningen. Av världens befolkning på 5,4 miljarder människor lever 1 miljard i absolut fattigdom i dag. 14 miljoner barn dör varje år av undernäring och ohälsa. Samtidigt väntas jordens befolkning öka med 80-- 90 miljoner årligen under 1990-talet. Det är detsamma som om vi fick ett nytt Mexico varje år. 95 % av ökningen kommer att tillfalla u-länderna. Därför behöver biståndsprogrammen nya dimensioner och metoder för att bli effektivare. Vi måste lyfta fram familjeplaneringens betydelse. Det är de unga, den nya generationen, som måste medvetandegöras. Redan i dag arbetar ett stort antal enskilda organisationer med s.k. Life Education Programmes för ungdomar. En större del av det svenska bilaterala biståndet bör öronmärkas för liknande familjeplaneringsprojekt. Faktum är att befolkningsfrågan är eftersatt i de bilaterala avtalen, trots att flera av våra programländer har en snabb befolkningsökning. Tanzania och Zambia har den högsta årliga ökningstakten i Afrika. Den ligger på mellan 3,7 och 3,8 %. Endast 2 % av Sveriges samlade biståndsmedel går till verksamhet relaterad till befolkningsutveckling. U-länderna står själva i dag för 80 % av kostnaderna för familjeplaneringen. I framtiden bör vi försöka ändra på denna relation. Givetvis kan inte familjeplaneringen ensam öka den ekonomiska tillväxten i u-länderna och förbättra människornas livsvillkor där. Utvecklingen är beroende av en rad samverkande faktorer, såsom demokrati och marknadsekonomi samt tillgång till utbildning och hälsovård. Man skall inte glömma att läskunnighet är en förutsättning för informationsspridning, som i sin tur främjar bl.a. familjeplaneringen. Nu ökar analfabetismen i världen. Vi hinner inte med att bygga tillräckligt många skolor i förhållande till antalet barn som föds. Därför blir det fler analfabeter, trots att fler kan läsa. I Jomtien 1990 skrev ett 140-tal länder på ett dokument, där man lovade att satsa på grundutbildningen. Det var UNDP, Unesco, Unicef och Världsbanken som ställde sig bakom detta program, som man nu försöker förverkliga. Vi kan se glädjande och positiva trendbrott i denna utveckling. Befolkningsutvecklingen är också en miljöfråga, en kvinnofråga naturligtvis och ytterst en fråga om fördelning av jordens resurser. Ett är säkert: det krävs snabba och effektiva insatser för att öka kunskapen hos både politiker och andra opionionsbildare i u-länder om befolkningsökningens konsekvenser. Även svensk biståndspersonal behöver få mer utbildning på det här området. Situationen är inte hopplös. Flera projekt med familjeplanering i Afrika visar att befolkningsökningen går att kontrollera, att man kan minska ökningstakten på mycket kort tid. I Kenya t.ex. har man under perioden 1984--1989 lyckats få ned fruktsamhetstalet, dvs. det antal barn som en kvinna i genomsnitt föder under sin fruktsamma period av livet, från 8 till 6,7 barn. En intressant jämförelse är att det tog 58 år för USA att minska sitt fruktsamhetstal från 6 till 3,5 barn, medan det tog Indonesien 23 år, Colombia 15 år, Thailand 8 år och Kina 7 år. Flera färska undersökningar visar dessutom att kvinnor i tredje världen önskar färre barn än tidigare. Under 1980-talet satsade man mycket på marknadsföring av preventivmedel. I Thailand och Taiwan m.fl. östasiatiska länder har man uppnått nivåer som är jämförbara med Europas. Dessa ansträngningar måste intensifieras. Informationskampanjer bör framöver inriktas på ungdomar. Exempelvis måste tillgången till preventivmedel förbättras. Kvinnor får i dag rådgivning genom bybarnmorskor och genom barn och mödravård, medan tonåringar och män nås genom andra kanaler, exempelvis skolor, universitet, arbetsplatser och militäranläggningar. Det är viktigt att stärka kvinnornas sociala ställning i kombination med en högre utbildningsnivå. Regeringens budgetproposition och utskottets betänkande ger tydliga signaler om att befolkningsfrågan skall tas på allvar. Både UNFPA, som är FN:s befolkningsfond, och IPPF, Internationella familjeplaneringsfederationen, föreslås få ökade anslag. Sverige bör spela en aktiv roll i befolkningsfrågan under de kommande åren. Den svenska FN-delegationen, som deltar i miljöoch utvecklingskonferensen i Brasilien i juni, har en fantastisk möjlighet att uppmärksamma befolkningsfrågan. Varje människa har rätt att få sina grundläggande behov av mat, vatten, god miljö och andlig frihet tillgodosedda. Inga barn väljer sina föräldrar. Slumpen avgör var man föds. Därför angår befolkningsfrågan oss alla. Jordens resurser tillhör ju oss alla.

Herr talman! Några positiva exempel fick vi inte nu heller, utan Lars Moquist sade att hälsan tiger still. Det betyder att det finns hälsa i biståndet i alla fall. Det vore bra om Ny demokrati hjälpte till att påpeka detta, för vad Ny demokrati gör i dag är att ni hela tiden med era uttalanden undergräver den svenska biståndsviljan. Det är vad ni försöker göra. Det är därför som det är så viktigt att man också pekar på vad biståndet kan uträtta. Men där gör ni ingen insats. Ni hjälper inte till i opinionsbildningen, utan ni förvränger hela tiden genom er negativa syn på biståndet. Vi från vår sida gör både-och. Vi kritiserar där biståndet går fel. Vi försöker rätta till det och använda de dyrt ihoptjänade skattepengarna på ett effektivt sätt för att göra biståndet bättre, samtidigt som vi också påpekar vad biståndet har uträttat under dessa 30 år, och långt tidigare för resten när missionen gjorde en stor insats. Men nu talar jag om det bistånd som den svenska riksdagen beviljar. När det gäller halveringen är det riktigt som Lars Moquist säger att det enligt det förslag som ni nu lägger fram rör sig om 2 miljarder mindre. Men i valrörelsen var det inte tal om detta. Då var ni ute och drev en helt annan linje som gick ut på att biståndet skulle halveras. Sedan har ni kanske fått litet kalla fötter här i riksdagen och inte kunnat leva upp till det som ni sade i valrörelsen. Såvitt jag förstår är väl ert mål det som sades under valrörelsen, nämligen en halvering av biståndet. Eller är det fråga om en ny signal? Har vi ändå lyckats påverka Ny demokrati här i riksdagen så, att ni har övergett förra årets vallöfte? Det vore i så fall en positiv signal.

Herr talman! I morgon, den 23 april, kommer 1992 års upplaga av Human Development Report att världslanseras av UNDP här i Stockholm. Då kommer man att presentera den tredje rapporten över utvecklingen i världen. Tillsammans med Världsbankens årliga ekonomiska rapport är UNDP:s rapport det standardverk som ger oss data och information för att vi skall kunna avläsa tillståndet i världen vad gäller social och ekonomisk utveckling. Det är en glädje att se rapporten presenteras i Stockholm. Sverige har nämligen varit drivande för att få till stånd den här rapporten. Under det gångna året har vi i Sverige haft en intensiv offentlig debatt om biståndet. Det har blåst kring biståndspolitiken. Kritiken har varit hård. Flera debattörer har talat om de omöjliga biståndet, om det ineffektiva biståndet och om bistånd som inte når fram utan stannar i korrupta tjänstemäns och politikers fickor. Biståndsarbetare har utpekats som Lords of Poverty som övertagit gamla koloniala mönster. En del av dessa debattörer har alldeles uppenbart haft ett mål för ögonen, nämligen att misskreditera biståndet och biståndsansvariga både här hemma och ute på fältet. De har fört en debatt för att urholka biståndsviljan för att därigenom lägga en grund för ett lägre biståndsanslag. Man har ifrågasatt enprocentsmålet. Andra debattörer har utgått från andra utgångspunkter. De har utifrån en insikt om att biståndet verkligen behövs, lagt fram konstruktiva förslag för att minska biståndsberoendet och för att förverkliga målet att höja de fattiga folkens levnadsnivå. I det här perspektivet är det nödvändigt att lyfta fram de båda rapporterna från UNDP och Världsbanken. Här får vi faktiskt bekräftat att bistånd till de fattiga länderna medverkar till en förändring av människors levnadsvillkor. Jag vill redovisa några data ur den rapport som kommer att presenteras här i Stockholm i morgon. Även biståndsministern gjorde det i sitt anförande, men jag tycker att dessa fakta är värda att upprepas. Jag vill framför allt att Nydemokraterna hör detta, om det nu finns någon i kammaren från Ny demokrati. Det gör det inte. Det var synd. Vad är det då som sägs i UNDP-rapporten. Jo, att barnadödligheten under de senaste 30 åren har gått ner med 50 %. På en generation har andelen människor med tillgång till rent vatten i u-världen ökat med två tredjedelar. 1970 till 1985 ökat från 46 % till 60 %. Det är nästan 15 %. Nästan tre fjärdedelar av barnen i u-länderna går nu i skola mot mindre än hälften för 40 år sedan. till 87 %. Det är flera talare som tidigare har tagit upp hur viktigt det är att just flickor får del av primärundervisningen. Det får positiva följdeffekter för deras hälsa och när det gäller det antal barn som föds. Det konstateras i rapporten att inkomsterna i uvärlden har fördubblats i reala termer på 40 år. Detta trots folkökningen. Man konstaterar i UNDP-rapporten att tre människor av fyra bevisligen är friskare och bättre utbildade, lever längre, är mer välnärda och mer produktiva än för bara en generation sedan. Biståndet har naturligtvis medverkat till detta. Biståndet är en av flera faktorer. Men man kan också utläsa en varning i UNDP rapporten. Flera talare har också poängterat att det är över en miljard människor som lever i absolut fattigdom i dag. Hälften av jordens kvinnliga befolkning är fortfarande analfabeter. Jordens befolkning kommer att öka från 5,4 miljarder till 8 miljarder de närmaste 30 åren. Vi vet alla att det är de fattigaste som står för den största ökningen. En femtedel av jordens befolkning går hungriga dagligen. Gapet mellan den fattigaste och den rikaste femtedelen av jordens befolkning ökar. Å ena sidan ger UNDP-rapporten belägg för att en positiv utveckling har ägt och äger rum. Men å andra sidan får man naturligtvis i rapporten klara belägg för att ett fortsatt engagemang är nödvändigt. Slutsatsen är mycket tydlig och klar. Biståndet har spelat en roll, och bistånd är inte omöjligt. UNDP-rapporten visar med all tänkbar tydlighet att vi måste satsa mer på bistånd till de mycket fattiga. I den socialdemokratiska partimotionen om de fattigas rätt, har vi lagt fram förslag utifrån den insikten. Vi har följt upp förslagen i de reservationer som finns fogade till betänkandet. Med utgångspunkt i den insikten föreslår vi ett högre anslag till bl.a. Moçambique, Tanzania, Uganda, Laos och Vietnam. Det är länder som enligt Världsbankens atlas för 1991 hör till de absolut fattigaste. Det är besynnerligt att regeringspartierna inte ställer upp på dessa förslag. Delvis tar ni skydd genom att hävda att det inte är fråga om nedskärningar, utan om budgetteknik och omfördelningar. Ni pekar på att biståndet för näringslivsinsatser lyfts ur landramarna och har en egen anslagstitel. Ja, det är riktigt. Men det är ju viktigare att hålla fast vid det långsiktiga fattigdomsinriktade biståndet genom landramarna. Jag tyckte att det var intressant att lyssna på Göran Lennmarkers inlägg. Om jag inte hörde fel, sade Göran Lennmarker att Afrika måste prioriteras. Det gör det ännu besynnerligare att ni moderater inte stöder det högre anslaget till dessa länder. Det finns numera ett stort antal studier som visar på olika vägar att nå de fattiga. Låt mig referera till Världsbankens fattigdomsrapport och UNDP:s rapporter. SIDA har naturligtvis också många egna rapporter och erfarenheter. Det går t.ex. att använda arbetsintensiva metoder som går ut på att utnyttja lokala resurser och lokal arbetskraft i stället för importerad teknologi -- som inte heller kan underhållas. Både SIDA och NORAD har genomfört intressanta och lyckade projekt med sådana metoder. För att nå de fattiga är det i många länder också nödvändigt med jordreformer. Det kan vara tekniska lösningar som kan användas av de fattiga, t.ex. handpumpar i stället för dieselpumpar vid konstbevattning. Här finns exempel där Unicef och SIDA arbetar tillsammans med sådana projekt både i Indien och i afrikanska länder. Ett annat exempel är beredskapsarbeten för daglönare, utveckling av jordbruksteknologi för småbönder och kreditsystem för fattiga och småföretagare. Grameens Bank i Bangladesh har lång erfarenhet av sådant arbete. Banken har under lång tid fått stöd från Sverige. Bästa sättet, enligt UNDP, är att investera i de fattiga människorna för att på så sätt frigöra deras egen initiativkraft. Det görs genom att satsa på bashälsovård, primär och sekundärundervisning, rent vatten och sanitet, landsbygdsutveckling och lågteknologi. Är detta möjligt? Alla som sysslar med bistånd vet hur svårt bistånd är. Många misslyckanden har kantat den biståndspolitiska vägen. Det har funnits trender även när det gäller biståndet, och flera av dessa har förvisso lett in i återvändsgränder. Men vi vet att det är möjligt. Vi vet att det är möjligt att bekämpa fattigdomen i världen. Vi vet att biståndet är en av de faktorer som bidrar till att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Därför vill vi socialdemokrater se ett stort och generöst bistånd. Herr talman! När det gäller Birgitta Hambraeus inlägg -- hon är inte heller kvar i kammaren -- och det hon sade om Världsbanksprojekten och strukturprogrammen, vill jag hänvisa till den debatt som vi hade för ett år sedan.

Herr talman! Den UNDP-rapport som kommer att presenteras i morgon, tidigare rapporter från UNDP och Världsbankens fattigdomsrapport talar mycket tydligt för att bistånd är nödvändigt. Bistånd ger faktiskt resultat, och är nödvändigt för att förändra förhållandena för de mycket fattiga människorna. För mig är det motstridigt att skära ned det svenska biståndet och minska ramarna för landprogrammen i dessa länder. Det har sagts många gånger tidigare i dag att bistånd faktiskt inte går till regimer utan till människor för att förändra människors levnadsvillkor.

Herr talman! Jag ser att Alf Svensson går nu. Jag har honom med i mitt anförande, så det vore bra om han kunde stanna sju minuter till. Annars får jag ta det jag hade tänkt säga till honom en annan gång. Först en eloge till Margareta Viklund för hennes härliga sätt att tala. Fler sådana här i salen, tycker jag! Ny demokrati föreslår att det svenska biståndet i huvudsak borde bestå av tre olika inriktningar: Ett aktivt deltagande och verkande för FN bl.a. Ett effektivt och världsomspännande katastrofbistånd. Det jag tänkte utveckla här är ett konkret förslag som vi lagt i form av en motion, U230, om en internationell katastrof och biståndsbrigad. Tänk er ett regemente med samlad expertis på området bistånd och katastrofhjälp, där de värnpliktiga är sådana killar och tjejer som prioriterar denna sorts utbildning framför den traditionella militära utbildningen. Här finns även den samlade operativa ledningen och administrationen inom Sverige vad gäller katastrofoch biståndsinsatser. Till sitt förfogande har de all tänkbar utrustning och förråd som kan behövas för att nå det område och den terräng dit hjälpen är ämnad. Det kanske är blågula Herkulesplan, helikoptrar, jeepar, bandvagnar, snöskotrar, servicecontainers, mobila fältsjukhus etc. Utöver de direkta hjälpinsatser som en sådan kvalificerad brigad -- eller vad man nu skall kalla det -- snabbt kan utföra, kan den också bli en bas för utskeppning av överskottsmaterial, jordbruksprodukter m.m. Samordningsmöjligheterna med andra hjälporganisationer är uppenbara. En stor del av de spridda hjälpinsatser som i dag görs via diverse organisationer och anslag kan på detta sätt koncenteras, bli effektivare, snabbt tillgängliga och professionella. Jag vet att det finns projekt, bl.a. inom räddningsverket, som påminner om vårt förslag, och det är mycket möjligt att dessa insatser kan vara en bra grund i en sådan här satsning. Men här handlar det om rejäla tag. Vad gäller lokaliseringen bör en sådan verksamhet ligga vid en flygplats med nära tillgång till järnväg, väg och hamn. De aspiranter som söker sig till denna verksamhet kommer att få lära sig u-landskunskap, geografi, språk, fysisk träning, viss sjukvårdsutbildning, överlevnadsteknik, tekniskt underhåll m.m. Utbildningar som i dag ligger inom SIDA:s ramar, t.ex. Sandö U-centrum kan integreras i denna nya verksamhet. Även andra uppföljningsstudier och utvärderingar skall ha sin bas på brigaden. Det blir ett operativt SIDA. För att utnyttja biståndsbrigaden även i ett icke operativt läge och därmed få ned kostnaden kan den offerera sina tjänster till närliggande kommuner, exempelvis brand och räddningstjänst vid olyckor, ambulansflygningar och fordonsservice samt diverse tjänster på den flygplats som skulle bli brigadens bas. Några ord om finansieringen för det hela. Anslagen bör tas ur den befintliga biståndsbudgetens anslag till SIDA med underrubrikerna Katastrofer, Återuppbyggnad, Bistånd genom folkrörelser och organisationer, Särskilda miljöinsatser och program, Rekrytering och utbildning och Vissa landprogramskostnader, alltså en rad olika delmoment, dvs. den del av C2-anslaget som inte ingår i landprogramsramen. Dessutom utnyttjas Sedan finns det en rad olika i dag fungerande mindre organisationer och myndigheter som kunde integreras i brigaden. Även för delar av värnpliktsmyndigheten kan det bli en avlastning. Till sist kanske man skall lägga till att inom området katastrofbistånd finns förutom snabba proviantoch medicinsändningar även projekt av litet mer teknisk karaktär. Jag har själv, som jag sagt tidigare här i kammaren, deltagit i ett antal biståndsprojekt, av vilka två har varit riktiga katastrofprojekt. Det ena var när en damm hade rasat i norra Sri Lanka och dränkt en hel by. Vi hade sex månader på oss innan nästa regnperiod kom att reparera skadan. Med landets egna resurser hade det kanske tagit sex år. Ett annat projekt var Kafue Gorge i Zambia, ett kraftverk som hade brunnit, vilket gjorde att Zambia till större delen var utan el under sex månader. Denna typ av projekt är en bra och vettig del av biståndet. Jag kan ge Alf Svensson och även Karl Göran Biörsmark fler exempel på bra bistånd. Jag håller med om att debatten kunde innehålla mer positiva tongångar och beklagar om Ny demokratis inställning enbart verkat negativ. En utmaning som vi alla kan ta till oss och som kunde öka anslaget till biståndet, är att hjälpa till att få fart på Sverige och därmed öka vår BNI. Det är ett ganska bra sätt. Men nu är det faktiskt inte biståndets storlek i kronor som är det viktiga, utan det är vad som uträttas för pengarna. Det är detta som Ny demokrati försöker fightas för, att vi skall göra mer för samma eller till en början mindre pengar. Det är vad det handlar om. Sedan får ni tro vad ni vill. Herr talman! Vi hade tre yrkanden i vår motion. De avstyrktes i ett nafs, utan att utskottet ens tittade närmare på förslaget. Det är också en form av negativ inställning. Det är tråkigt, tycker jag. Ett sådant här förslag är värt ett bättre öde, och skam den som ger sig. Alf Svensson sade här tidigare att han var i FN i januari. Jag var där i december och träffade Jan Eliasson i New York och lyssnade till hans spännande planer på området katastrofbistånd. Alf Svensson sade också att det är dags att se över vår katastrofverksamhet här hemma. Det var precis detta vi ville i vår motion, att utreda det totala katastrofåtagandet, som i dag bedrivs genom räddningsverket, SIDA, Swederelief, som jag har funnit det svårt att hitta -- jag vet inte var det finns någonstans --, vissa frivilligorganisationer m.m., och se om man kunde finna en operativ samordnande funktion. Jag tillsätter härmed en enmansutredning för att vidareutveckla förslaget. Den som vill är välkommen att vara med. Särskilt spännande vore det att ha Alf Svensson och Jan Eliasson som bollplank. Se möjligheterna och utmaningen i att kunna göra effektiva och välbehövliga insatser för människor i nöd och fattigdom!

Herr talman! Det var ju intressant att vi hastigt och lustigt fick tillsatt världens största enmansutredning. Det var minst tre personer i den. Herr talman! Så här sent i debatten vill jag koncentrera mig på ett speciellt avsnitt, ett avsnitt som har engagerat mig väldigt mycket, och uttrycka min uppskattning för det positiva mottagande förslaget fick av biståndsministern. Det gäller anslaget till förarbete för ett WHO-universitet i Bakgrunden till den motion som har tillstyrkts av utskottet är nog så allvarlig. 70 % av all medicinskteknisk utrustning i u-länderna står stilla på grund av bristande underhåll. Man har kompetens för att använda modern teknik, men man har inte kompetens att underhålla den, och det har varit ett av de största hälsoproblemen i u-länderna. WHO har i åtskilliga år uppmärksammat det här problemet i form av olika konferenser, men man har inte kommit längre än till en teknikerskola som har upprättats i Nicosia. För sex år sedan blev både jag och Nils Stormby, som nu är sjukvårdskommunalråd i Malmö, uppmärksammade på problemet, för både Malmö stad och Electrolux fick in ett antal förfrågningar om medicinsk-teknisk utbildning från olika uländer. Det gjorde att vi tog upp en diskussion med WHO i Genève för att se vad man kunde göra åt denna fråga. I WHO ansåg man att det som behövdes inte var en enklare teknikerutbildning utan en kvalificerad utbildning gällande sjukvårdens underhållsplanering, management och teknikutvärdering. Det ledde så småningom till överläggningar mellan WHO:s dåvarande generalsekreterare Halfdan Mahler och utrikesminister Sten Andersson. De utföll positivt vad gäller UD. Men på SIDA var man negativ. Konflikten var helt enkelt följande. WHO vill ha en skola av detta slag och menar att den skall vara knuten till ett välrenommerat universitet i ett i-land, så att WHO skall kunna garantera kvaliteten i utbildningen. På SIDA däremot kan man inte tänka sig att pengarna inte sänds till ett u-land. Den konflikten blev förlamande för de fortsatta diskussionerna. WHO har arbetat vidare. WHO har presenterat ett s.k. position paper, och man har i England utarbetat ett curriculum för en skola av detta slag. Det rör sig om en kvalificerad Masters-utbildning på 18 månader som innefattar 6 månaders avhandlingsarbete som görs i hemlandet. De studenter som tas in skall vid ankomsten ha en kvalificerad basutbildning, och det är regeringarna som skall ansöka om plats på skolan. Efter utbildningen skall eleverna anvisas arbete på riksnivå eller regional nivå i hemländerna. Man räknar med att ta in 100 elever om året. En sådan här skola är naturligtvis attraktiv för många. Bland de orter som har anmält sitt intresse för förläggningen av skolan är Helsingfors, Glasgow och Singapore. Fortfarande hävdar man dock, i varje fall i våra kontakter med WHO, att Malmö har ett försteg. Man har så goda erfarenheter från FN:s sida av det nuvarande World Maritime University, som är lokaliserat till Malmö. Malmö har lovat att stå för lokalfrågan, och finansieringen är tänkt att bli multinationella bidrag och kursavgifter. Från WHO:s sida har sagts att årsskiftet 1993/94 skulle kunna bli den första intagningsperioden och att frågan kan komma upp vid vårsessionen i generalförsamlingen nästa år. Vi är inte där än. Vi är inte nära ett beslut om en sådan här skola i Sverige. Men det är positivt att man kan ta upp dessa diskussioner efter det beslut som sannolikt kommer att fattas här om någon timme. Ett universitet av detta slag i Sverige ger många fördelar. Den främsta är naturligtvis att förutsättningar uppstår för en väsentligt mer kvalificerad sjukvård i u-länderna, med alla de folkhälsofördelar det innebär. Det är det viktigaste. jag tror att det är svårt att åstadkomma så mycket gott för så litet pengar, som vi gör genom att ge denna typ av kvalificerad utbildning. Sedan finns det andra fördelar. Det är inte fel att svenska medicinsk-tekniska produkter blir dem man övar sig på och att man får nära kontakter med svensk industri under denna utbildning. Det handlar här om utbildning av tunga beslutsfattare. Kontakterna mellan oss och dem kommer att bli av värde framöver. Det kompetenstillskott som vi får med professorer och de inflygande gästprofessorer som en sådan här skola för med sig kan ha betydelse för den svenska medicinsk-tekniska forskningen. Herr talman! Att nu medel ställs till regeringens förfogande för arbetet med skolan ger oss chansen att åstadkomma en av de allra viktigaste insatser för u-länderna som över huvud taget är tänkbara. Det är inte fråga om regionalpolitik här. Sju professorer löser inga arbetslöshetsproblem i Sydsverige. Men det hjälper WHO med ett av nyckelproblemen, och det kan ge Sverige ytterligare en WHO-institution. Vi har i dag bara två. Det är faktiskt inte mycket för ett land som ger så stora bidrag till FN som vi gör. Herr talman! Jag behöver inte yrka bifall till Nils T. Svenssons och min motion. Det har ett enigt utskott redan gjort.

Herr talman! Eva Zetterberg har berört några frågor som inte har kommit med i den här debatten tidigare. Jag skall beröra en annan fråga som inte heller har ägnats nämnvärd uppmärksamhet, trots att den enligt min mening är viktig. Också jag beklagar att Alf Svensson inte är här i kammaren liksom att de flesta av utrikesutskottets ledamöter är frånvarande. De som sitter kvar här kan sträcka på sig. Det finns i dag enligt FN:s flyktingkomissarie, UNHCR, 17 miljoner människor som lever som flyktingar. Lika stort antal är på flykt inom sina egna länders gränser. Till detta kommer 2,3 Detta betyder en mycket snabb ökning av antalet flyktingar under UNHCR:s och UNRWA:s mandat från början av 1980-talet, då antalet flyktingar beräknades till 8,5 miljoner. Det finns mycket som tyder på att antalet flyktingar kan komma att minska vid de stora konflikthärdarna i Sydostasien, Mellanöstern. Men det beror på om påbörjade eller träffade fredliga uppgörelser kan bli framgångsrika och varaktiga. Å andra sidan finns nya konfliktområden och inbördesstrider i länder som skapar nya stora flyktingströmmar. En förutsättning för att Sverige skall vara framgångsrikt i solidariteten med världens flyktingar och kunna ställa stora krav på andra länder med lågt flyktingmottagande är att vårt land föregår med gott exempel i vår egen flyktingpolitik. Detta har riksdagen tidigare vid upprepade tillfällen uttalat, dock inte på senare tid. Dess värre är det alltför få länder som ger bidrag, och i andra fall ger man alltför litet. En aktiv fredspolitik, freds och konfliktlösning och internationella fredsbevarande styrkor hör till de mest verksamma medlen för att motverka flykt och immigration. Jag instämmer därmed i det Eva Zetterberg sade om regeringens försvarsminister, som gjort egenartat negativa uttalanden om behovet av ökade medel för FN:s fredsbevarande insatser. I dagens stora konflikthärdar, där fredsavtal träffats, står UNHCR och andra organ inför det stora och resurskrävande problemet att bistå flyktingarna med frivillig återvandring till hemländerna. Frågan om bistånd till återvandring är ett underskattat problem runt om i världen, trots att det som regel är den bästa lösningen för flyktingarna. Om man betänker hur stora problemen är, är det anmärkningsvärt att UNHCR och UNRWA har så små budgetar. UNHCR har fått 878 miljoner dollar resp. 950 miljoner dollar för de senaste åren. Det svenska bidraget till UNRWA uppgick verksamhetsåret 1990/91 till 130 milj.kr., vilket är ca 8 % av UNRWA:s budget. Utöver bidraget till dessa två organ bidrar Sverige till flyktinginsater genom FN:s livsmedelsprogram WFP. UNHCR, som för en tid sedan genomgick en svår personell och organisatorisk kris, har starkt förbättrat sin verksamhet under de senaste åren. Men det finns alltjämnt stora problem med att rekrytera personal liksom med att genomföra och följa upp vissa verksamheter och projekt. För att förbättra rekrytering och vidareutbildning borde Sverige kunna göra en speciell insats genom att medverka till ett internationellt utbildningscenter, förslagsvis vid Sandöskolan, där utbildning för biståndsarbetare sker sedan lång tid tillbaka. Jag undrar vad Daniel Tarschys anser om en sådan idé, även om den inte nu finns på dagordningen för dagens debatt. I en reservation om bidrag till UNHCR konstaterar vi socialdemokrater att behovet av flyktingbistånd är mycket stort och har ökat. Exempelvis har den fruktansvärda situationen på Afrikas horn förvärrats kraftigt även om regimen i Sudan nyligen hävt det förbud mot matflygningar som blev livshotande för tusentals flyktingar. Situationen för kurderna är fortsatt mycket svår genom återkommande turkiska bombningar samt blockad och terroraktioner från Bagdadregimen. Utökade insatser krävs fortfarande i de stora konflikthärdarna. Vi socialdemokrater anser mot denna bakgrund att Sveriges bidrag till UNHCR UNRWA spelar en stor och viktig roll för palestinierna, vilket inte minst är av stor betydelse nu under pågående förhandlingsprocess. Genom sin integritet och självständighet i förhållande till ockupationsmakten Israel är UNRWA omistligt. Den kommer att behövas under avsevärd tid även efter ett fredsavtal. Bevakningen och stödinsatser för mänskliga rättigheter behöver kraftigt utökas. Gaza har ökat mycket kraftigt under senaste tiden. I dag uttalade premiärminister Shamir mycket provokativt att det inte är fråga om att Israel skall lämna de ockuperade områdena. De utgör en del av Israel. Detta rör sig sålunda om något som är ännu mer allvarligt än en långvarig ockupation, nämligen en annektering. Det finns all anledning att i dag rikta en skarp protest mot detta utmanande uttalande under pågående förhandlingsprocess. Vad anser Daniel Tarschys om detta Shamirs uttalande? Även israeler har genom terrordåd åsamkats död och stora skador. Förstörelse av palestinska invånares egendom, kollektiva bestraffningar och deportationer i strid med folkrätten förekommer i stor omfattning i de ockuperade områdena. Sedan intifadan började har ca 75 000 palestinier arresterats av politiska skäl. Antalet frihetsberövade med politisk bakgrund kan i dag beräknas till ca 15 000. Enligt rapporter från olika MR-organisationer, bl.a. enligt en rapport från Amnesty International så sent som i mars 1992, är det inget tvivel om att tortyr och annan brutal behandling används i stor omfattning i de ockuperade områdena. Det finns alltså ett stort behov av förstärkta MR Goda förutsättningar ges genom samarbete med de olika MR-organisationer som finns. Av särskilt intresse och betydelse är att UNRWA breddat sin verksamhet till att även omfatta bevakning och insatser av MR-frågor. UNWRA har på grund av sina erfarenheter och sin status i de ockuperade områdena helt andra och bättre förutsättningar att göra verksamma individuella och allmänna insatser än vad frivilligorganisationerna har. Jag är därför något förvånad över att utskottsmajoriteten inte insett detta utan endast hänvisar till frivilligorganisationernas arbete, som i och för sig är mycket förtjänstfullt men klart otillräckligt. Vi socialdemokrater anser att biståndet till UNRWA bör utökas med 20 milj.kr. till 160 milj.kr., dvs. med 14 milj.kr. utöver vad som anges i budgetpropositionen. Det utökade biståndet bör användas främst för insatser på MR området. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna Jag vill till slut, herr talman, säga att Sverige måste ha en egen strategi för att i en generös och solidarisk anda driva flyktingfrågorna i Europa och ute i världen. Ett svenskt regeringsinitiativ bör tas, helst av statsministern, för att vidta behövliga och verksamma internationella åtgärder. Detta borde inte vara främmande för folkpartiet, som tidigare har lagt fram det förslaget -- eller hur, Daniel
Herr talman! Flyktingproblemen i världen är utomordentligt allvarliga, och Sverige gör stora insatser för att försöka bemästra dem. Det är därför vi är mycket stora bidragsgivare när det gäller både UNRWA och UNHCR, dvs. när det gäller operationerna kring Israel och Palestina och när det gäller FN:s flyktingkommissarie. När det gäller UNRWA är Sverige den näst största bidragsgivaren. Vi har under mycket lång tid varit stora bidragsgivare när det gäller det arbete som där utförs. När det gäller UNHCR har vi också betydande anslag. Jag vill i det här sammanhanget gärna understryka att det anslag som föreslås i budgetpropositionen inte är någon övre gräns för våra bidrag. Det kommer ytterligare bidrag från svensk sida, som finansieras över andra anslag, framför allt katastrofanslaget, för insatser i särskilda områden.
Herr talman! Det är bra att Daniel Tarschys säger att det inte är någon övre gräns. Vi får väl avvakta vilka förslagen kommer att bli i den delen. Han placerade Sverige något för högt på stegen, men det tycker jag är mindre väsentligt. Däremot tycker jag att Daniel Tarschys skulle ha besvarat de konkreta frågor jag ställde.

Herr talman! Frågan om vad premiärminister Shamir i dag yttrat -- som återgavs i radion -- är en viktig MR-fråga. Det är nämligen fråga om att övergå från ockupation till annektering. Det betyder att MR-situationen fortsättningsvis kommer att vara mycket allvarlig. Det betyder att man inte kan skönja några tendenser till bättring från israelisk sida. Det understryker i sin tur det starka behovet av de ökade anslag som jag har pläderat för.

Herr talman! Jag vill inleda med att säga att jag tycker att det är mycket glädjande med den nya tonen i biståndsdebatten det här året. Både propositionen och betänkandet genomsyras av tydlig respekt för de mänskliga rättigheterna, insatser för demokratisk utveckling och krav på att demokratiska fri och rättigheter också skall främjas i de länder som tar emot svenskt bistånd. Herr talman! I flera sammanhang har jag tagit upp övergreppen i Tibet mot mänskliga rättigheter och den kinesiska utarmningen av de tibetanska livsbetingelserna. Företrädare för samtliga partier här i riksdagen har skrivit under en sjupartimotion, väckt under den allmänna motionstiden, där de här problemen har tagits upp. Sedan 1959 finns det tibetanska flyktingar i Dharamsala, dvs. den ort i Indien där Dalai Lama har sitt hem. De tibetanska flyktingar som finns där lever under mycket knappa omständigheter. Värst är kanske förhållandena på det medicinska området. Ofta saknar man mediciner, och tillgång till läkare finns endast i korta perioder, när Röda korset eller någon annan hjälporganisation kan skicka någon eller när frivilliga krafter ställer upp och gör en insats för tibetanerna i Indien på sin semester. Också inne i Tibet är umbärandena svåra. Röda korset är uppenbarligen den enda organisation som tillåts verka där.

Jag vill därför ha en förklaring till att det inte finns med i betänkandet den här gången. Vi har alltså ett yrkande -- det är motionens yrkande nr 4 -- som säger att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som angetts i motionen om biståndsresurser till insatser för tibetanerna. Eftersom det är ett uppenbart biståndsyrkande tycker jag att det hade varit på sin plats att behandla det i detta betänkande. Jag yrkar bifall till ett yrkande med den innebörden. I ljuset av det ökade stödet för demokratisk utveckling borde Sverige också stödja de grupper som med fredliga medel arbetar för frihet och demokrati och inte bara ge bidrag till militanta befrielseorganisationer som ANC och tidigare SWAPO och sandinisterna. Här finns ett utmärkt tillfälle att stödja en fredlig organisation. Tibetanerna har i 30 år försökt få till stånd stöd och uppslutning kring en fredsplan. Man har försökt få till stånd fredliga förhandlingar och även aktioner genom Förenta nationerna. Jag tycker att det är självklart att Sverige bör stödja sådana ansträngningar. Ett sätt är att förhindra att tibetanerna går under av svält, bristande hälso och sjukvård och andra umbäranden. Jag vill också understryka vikten av att vi har skilda former av bistånd till olika mottagare. I det här sammanhanget vill jag peka på den form av bistånd som BITS, dvs. beredningen för internationellt tekniskt och ekonomiskt samarbete, står för: internationella kurser, tekniskt bistånd och ukrediter till länder som har kommit en bit på väg. Jag representerar Folkpartiet liberalerna i BITS styrelse. Vi har funnit att ett system med delning av kostnaderna ger anledning för mottagarlandet att överväga sina prioriteringar. Det är ju också ett viktigt led i utvecklingen till en bättre administration och ett bättre sätt att sköta sina angelägenheter. Det har visat sig vara en effektiv samarbetsform, speciellt när det gäller stora biståndstagare som utsätts för det som numera kallas för biståndsbombardemang. Man tvingas prioritera och fundera över om det är det ena eller andra projektet som man vill lägga sina egna knappa resurser på. Det har bidragit till en stor uppslutning och seriositet i behandlingen av många projekt i en besvärlig situation att resultatet innebär viktiga erfarenheter för landets fortsatta utveckling. Herr talman! Jag vill gärna ha svar på frågan om var motionen om biståndsresurser till tibetanerna har tagit vägen.
Herr talman! Ylva Annerstedts motion om mänskliga rättigheter i Tibet kommer att behandlas i utrikesutskottets betänkande om mänskliga rättigheter som kommer i höst. Utskottet har inte funnit anledning att dela sönder motionen i sina primfaktorer. Till den värderade ledamoten av konstitutionsutskottet vill jag tillägga att det är svårt att tillstyrka en motion som inte är föremål för behandling.

Herr talman! Jag tänker ta upp de motioner som jag lade i januari och som behandlas i det här betänkandet. Till att börja med konstaterar jag till min glädje att alla motionerna har fått en välvillig för att inte säga positiv behandling. Det vill jag gärna framföra här i kammaren. Utskottet slår fast att det övergripande målet för det svenska biståndet är att höja de fattiga folkens levnadsstandard. I dag satsas alldeles för stora resurser på militären, inte minst i de fattiga länderna, vilket leder till att människornas misär snarare förvärras, när befolkningen växer, än tvärtom. Jag föreslår därför i en motion att Sverige inte skall ge bistånd till länder som väljer att använda stora delar av sina resurser till militära ändamål; en minskning av militärutgifterna bör i stället stimuleras. Utskottet referar i sitt betänkande från UNDP:s rapport -- Human Development Report -- 1991, som jag tycker är mycket tänkvärd. Man säger där att u-länderna kan spara potentiella anslagshöjningar på över USD 10 miljarder per år endast genom att frysa militärutgifterna på nuvarande nivå. Om i-länderna reducerade sina militära utgifter med 3 % skulle, enligt samma rapport, ca USD 25 miljarder frigöras årligen. Det är verkligen någonting att fundera över och dra konkreta slutsatser av. Det är något som inte minst vi i Sverige borde ta till oss. Höjda anslag till det svenska försvaret överenstämmer inte med ett sådant tänkande, inte heller en ökad svensk vapenexport, vilket många i dag talar sig varma för. Det skulle troligen innebära ökad export till tredje världen. Jag noterar dock med tacksamhet att utskottet anser att det är angeläget att regeringen verkar för en s.k. fredsåterbäring som på engelska kallas peace divident, och att den skall diskuteras i samband med det s.k. Stockholmsinitiativet och utnyttjas när det gäller de fattiga ländernas utveckling. Det tycker jag är bra. Till de allra fattigaste i världen hör gatubarnen. Gatubarnen i Brasilien har uppmärksammats med all rätt. Egentligen borde inte FN arrangera en världskonferens i ett land där barnens mänskliga rättigheter kränks på ett så grymt sätt. Det är absurt och omöjligt att förstå hur man kan skjuta barn på det här viset. Jag har föreslagit i min motion att Sverige skall använda biståndspengar för att förbättra situationen för gatubarnen. Barnen behöver vuxna som engagerar sig och ser till att de åtminstone får mat och logi. Utskottet utgår från att regeringen aktivt verkar för att barnkonventionen efterlevs och att situationen för gatubarnen i Brasilien förbättras. Jag vet att biståndsministern har ett starkt engagemang när det gäller dessa barn. Jag har själv haft frågan uppe tillsammans med ministern och fått det bekräftat. Jag vet att också många av riksdagens ledamöter har upprörts av behandlingen av gatubarnen. Jag tror att det finns anledning att återkomma i den här frågan, och att följa den och se till att den får en lösning. Västpapua kränks också dagligen. Indonesien har fått den internationella opinionen emot sig genom den upprörande massakern för ett halvår sedan. Just nu pågår rättegångar i Östtimor. Den svenska regeringen har genom utrikesministern tidigare här i kammaren deklarerat att man följer dessa rättegångar noga. Det är mycket angeläget att man gör det och att det internationella samhället sätter press på Indonesien när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna; i dem ingår också att få sin sak prövad på ett opartiskt sätt i en rättegång. Men det gäller också att sätta press på Indonesien när det gäller den östtimoresiska befolkningens rätt att få bestämma över sin framtid i enlighet med FN:s beslut. Det svenska biståndet bör sättas i relation till dessa förhållanden. Det är bra med det besked som vi får genom betänkandet att regeringen inte anser att det är aktuellt med några u-krediter till Indonesien under den närmaste tiden. Jag hoppas att man inte tänker ge några u-krediter eller andra former av bistånd till Indonesien så länge man begår dessa kränkningar där. Däremot bör man ju ge bistånd direkt till det östtimoresiska folket och till den västpapuanska befolkningen. Det gör man också i dag. Det sker genom internationella Röda korset. Regeringen har sagt att man är positiv till att kunna öka biståndet genom Röda korset. Jag anser att man bör överväga om man inte kan utnyttja katastrofbiståndet och ge det direkt till frivilligorganisationer i Östtimor och på Slutligen vill jag ta upp frågan om bistånd i Västra Sahara och Polisario. Jag har vid ett flertal tillfällen tillsammans med andra folkpartister motionerat om att man skulle kunna ge bidrag direkt till Polisario. Det skulle också vara ett sätt att erkänna Polisario som en representant för det västsahariska folket. Jag har tidigare inte fått någon verklig förståelse från regeringens sida. Jag hade en diskussion med Lena Hjelm-Wallén, som ansåg att biståndet måste gå via frivilligorganisationer. I detta utskottsbetänkande framför man att det skulle kunna vara möjligt att ge bistånd direkt till Polisario. Jag tycker att regeringen bör fundera över den möjligheten. Polisario har ju visat att man kan fördela bistånd och att det kommer människorna till del. Det är ett mycket starkt behov hos den västsahariska befolkningen, som sedan lång tid väntar på den fredsprocess som nu borde ha resulterat i en folkomröstning, men som försenats betydligt med anledning av Marockos agerande. Därför är det angeläget att detta bistånd kan ges och kommer människorna till del. Inte minst med hänsyn till de problem som finns i Algeriet är det västsahariska folket än mer utsatt. Däremot har jag inte fått riktigt gehör i fråga om krediterna till Marocko. Jag tycker att man borde överväga att inte ge bistånd eller krediter till Marocko med tanke på Marockos agerande i fredsprocessen. Det står i betänkandet att det inte är regeringens uppgift att överväga vem som saboterar denna fredsprocess eller ej och att ta ställning till detta. Jag tycker att utskottet åtminstone kunde ha uttalat sig och sagt att man i detta läge inte ge några krediter till Marocko, eftersom Marocko ändå uppenbarligen saboterar den fredsprocess som har påbörjats, men som inte alls har kommit så långt som den borde ha gjort.

Herr talman! Regeringen hävdar att en anslutning till EG inte kommer att föranleda någon omläggning av kursen för den svenska biståndspolitiken. Det handlar bara om att kanalisera en del av biståndet genom EG, vilket sägs vara förenligt med våra biståndspolitiska mål. Det övriga svenska biståndet kommer, som EG ser ut i dag, att påverkas endast i mindre grad. Som EG ser ut i dag -- ja. Men redan den 1 januari kommer den Europeiska unionen att börja utvecklas enligt Maastrichtfördraget. Här skall man säkerställa ett konsekvent utrikespolitiskt handlande, och det omfattar inte bara utrikes och säkerhetspolitiken utan även biståndspolitiken. Det finns ett avsnitt om bistånd, där det bl.a. heter att EG och medlemsstaterna skall samordna sin biståndspolitik och konsultera varandra om sina biståndsprogram. De skall samordna sitt uppträdande i internationella organisationer och på internationella konferenser. Unionen skall tala med en röst. Då måste vi fråga oss: Hurdan är EG:s biståndspolitik? Ligger den i linje med de biståndspolitiska mål som riksdagen fastlagt? EG:s u-landspolitik kritiserades i den rapport om den ekonomiska krisen i Afrika, som FN:s generalsekreterare presenterade i somras. Om Loméavtalet sades: ''Det måste emellertid påpekas att de afrikanska, karibiska och Stillahavsländerna nu har en mindre andel av EG-marknaden än när det första Loméavtalet undertecknades.'' GATT kom förra våren med hård kritik av EG:s protektionism, som sades ha slagit hårt mot uländerna. GATT uttryckte förhoppningen att Uruguayrundan skulle åstadkomma både en sänkning av EG:s generella yttre protektionism och en minskning av skillnaderna i behandlingen av leverantörer från tredje land. EG:s biståndspolitik är byråkratisk som så mycket annat inom EG. Utbetalningarna släpar långt efter. Bindningen till uppköp i EG-länder är förhållandevis hård, uppåt 95 % i Lomé III. Livsmedelsbiståndet konkurrerar ut ulandsbönder. Av jordbruksbiståndet går väldigt mycket till exportgrödor och storskaligt jordbruk. Fler exempel skulle kunna anföras på hur EG:s handels-, jordbruks och biståndspolitik nog strider mot våra biståndspolitiska mål. Om Sverige skulle bli medlem i EG, så skulle vi sannolikt tvingas återinföra multifiberavtalet, vilket inte vore särskilt u-landsvänligt. Därför tycker vi att Sverige skall vara försiktigt och inte samverka med EG på biståndsområdet. Det finns andra typer av samarbete på biståndssidan om man vill ha det. Vi tycker inte att man skall börja samverka med EG på biståndsområdet redan före ett medlemskap.

Herr talman! Det framgick av mitt anförande att vi inte behöver vara medlemmar i EG för att bedriva en bra biståndspolitik. Vissa farhågor hyser också utskottet, som skriver på s. 49: ''Utskottet delar denna bedömning men vill gärna samtidigt understryka vikten av att Sverige såväl i förhandlingarna om medlemskap som i den eventuella kapaciteten av medlem värnar om den hittillsvarande svenska ambitionsnivån på biståndsområdet.'' Utskottet gör väl ändå här en viss markering, eller hur skall det tolkas?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

Deras verksamheter är oerhört viktiga för att förbättra tillståndet för de allra fattigaste. Att det går att förbättra situationen kan vi se här i Sverige, där situationen i början på 1900-talet var jämförbar med många u-länders förhållanden i dag. Om vi inte hjälper u-länderna kommer världens befolkning att uppgå till 6,3 miljarder år 2000. Därav kommer 95 % att återfinnas i u-länderna. Men det är ett problem inte bara för människorna, utan också för den totala världsmiljön. Det är alltså viktigt att vid miljökonferensen i Rio även befolkningsfrågan tas upp. Jag vill därför liksom utrikesutskottet uppmana regeringen att agera kraftfullt med denna fråga vid En av orsakerna till den snabba folkökningen är de medicinska framstegen, med bl.a. vaccinationer, som har lett till att dödligheten har minskat. Detta är ju glädjande. Men vi har sörjt för en överlevnad utan motsvarande generell utveckling. Detta har resulterat i en obalans mellan befolkning och resurser, med tilltagande fattigdom och en förstörd miljö. Därför är familjeplaneringen viktig, då den leder till att föräldrar inte skaffar fler barn än de och samhället kan föda, uppfostra och ge en rimlig välfärd. Befolkningsutvecklingen är i dag sådan, att även om miljoner människor dör av svält, ersätts de av nya inom ett halvår. Människor har i alla tider försökt använda olika födelsekontrollerande åtgärder. När dessa misslyckas har man tagit till abort för att begränsa barnafödandet, ofta med förödande konsekvenser för kvinnors hälsa. Världshälsoorganisationen beräknar att det årligen görs 36--53 miljoner aborter i världen. Över en halv miljon kvinnor beräknas varje år dö i samband med havandeskap. Många av dessa dödsfall -- 125 000--170 000 -- antas ha sin orsak i kvackares aborter. En av biståndets angelägnaste uppgifter är att verka för att moderna preventivmetoder kommer uländerna till del. En effektiv familjeplanering är först som sist en mänsklig rättighet av avgörande betydelse för kvinnors och familjers hälsa och därmed också för nationernas välfärd. Att bidra till en familjeplaneringsservice som ger människorna i u-länderna tillgång till de preventiva metoder som de efter moget övervägande finner bäst passar dem är en mycket angelägen humanitär insats, som är värd ett utökat stöd. Herr talman! Jag vill också framföra min besvikelse över att proffesuren för internationell mödrahälsovård ännu inte har blivit tillsatt. Jag har under flera år motionerat i denna fråga, och jag var glad över den behandling frågan fick förra året. Behovet av denna professur är stort, och det insåg den socialdemokratiska regeringen, som uppmanade SAREC att tillsätta professuren. Cirka en halv miljon kvinnor dör varje år i u-länderna i graviditets och förlossningskomplikationer. Det motsvarar en jumbojetkatastrof med 250 förlossningskvinnor ombord på planet var fjärde timma, dygnet runt och året om. Barn till kvinnor som omkommit i graviditets eller förlossningskomplikationer löper 95 % risk att dö innan de uppnått fem års ålder. Till detta kommer också spridningen av HIV och aids, som är mycket omfattande i u-länderna. T.ex. har 40 % av alla nyfödda i Uganda HIV-smitta förutom andra infektioner. SAREC får resurser så att man omgående kan tillsätta denna professur, då den är oerhört angelägen. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande, men jag biträder självfallet samtliga socialdemokratiska reservationer.